Herr talman! Bo Lundgren tog åt sig äran av den låga inflation, den låga ränta och de hyfsade produktionskostnader som jag nämnde och menade att det var fråga om ett erkännande av regeringens politik.

De som drabbas härav är de som står utanför arbetsmarknaden, de som i dag vräks från sina bostäder, de som inte kan betala sina hyror -- inte därför att vi inte har möjlighet att hjälpa dem med en subvention för att de skall klara den uppgiften utan därför att regeringen inte vill göra det. Det är ju detta som i dag håller på att inträffa i Sverige, och det är en politik som påminner mer om den gamla högerarbetarrörelsepolitiken än om den som Sverige förtjänar inför 90-talet. Vad vi nu siktar på, Bo Lundgren, är att lära av det förgångna. Att både socialdemokraterna och moderaterna behöver lära av det förgångna är helt säkert. Vi har gjort misslyckanden och erfarenheter som det vore dumt att inte ta till vara. Men när jag ställer frågor till Bo Lundgren om 90 talets återstående del -- om vad vi skall göra, om tilltron till prognoserna och om vilka åtgärder vi kan vidta för att få i gång sysselsättningen inför en uppgång som väntas i slutet av 90-talet -- har Bo Lundgren inte ett enda ord till kommentar. Jag tycker att det är mycket svagt. Det kan naturligtvis bero på att Bo Lundgren inte har något att anföra. Bo Lundgren frågar varför vi byggde 50 000--60 000 lägenheter vissa år. Bo Lundgren vet att vi då hade en fungerande arbetsmarknad. Då hade människor jobb och tilltro till framtiden. De kunde då byta jobb utan att riskera att bli ställda utan sysselsättning. De kunde efterfråga bostäder och betala sina hyror. De kunde försörja sig ekonomiskt och efterfrågade lägenheter. Det gör de visserligen också i dag, men läget är nu förändrat. Många av dem har inga jobb och inga pengar och kan inte betala sina hyror. Det är ett resultat av Bo Lundgrens bostadspolitik.

Herr talman! Axel Andersson har med anledning av privatiseringen av SEMKO AB ställt följande frågor till mig: 1. Vilka är regeringens motiv för försäljningen? 2. Hur skall de nationellt högt ställda kraven på svenska elprodukter kunna garanteras med enbart privata svenska eller utländska ägare? 3. Hur skall objektivitet och opartiskhet kunna garanteras med ett av kommersiella intressen ägt SEMKO, troligen starkt involverade i elbranschen? 4. Hur kommer det att gå med elsäkerheten och konsumentskyddet? Regeringen fick hösten 1991 riksdagens bemyndigande att sälja aktier i 34 statligt ägda företag eller på annat sätt minska statens andel i sådana företag. Bemyndigandet omfattade statens andel på 51 % i det elektriska certifierings och provningsföretaget SEMKO AB. Som jag redovisat många gånger tidigare är motiven för privatisering av statliga företag att skapa mer livskraftiga företag, renodla statens roll, sprida ägandet och frigöra statligt kapital. Detta gäller även för SEMKO. De tre länderna i SEMKO AB träffade i december 1993 en principöverenskommelse om att sälja samtliga aktier i företaget. Därefter har statens andel i SEMKO fr.o.m. årsskiftet 1993/94 Lund. Statens tidigare andel i SEMKO ägs sålunda i dag av dessa teknikbrostiftelser. Näringsdepartementet har dock enligt principöverenskommelsen tagit på sig att medverka i försäljningsprocessen. Orsaken till att SEMKO nu privatiseras är att avregleringen på den marknad som företaget arbetar på numera är avslutad. Genom EES-avtalet har också de sista resterna av SEMKO:s tidigare monopolställning upphört, vilket ytterligare markerar det kommersiella inslaget. Tidigare, när SEMKO var s.k. riksprovplats, krävdes att staten hade ett bestämmande ägarinflytande i företaget. Axel Andersson tar även upp frågan om elsäkerheten. Enligt riksdagens beslut skall det svenska systemet för provning och kontroll bl.a. på elområdet vara öppet för alla organ som visat att de uppfyller vissa kompetenskrav. I Sverige är det styrelsen för teknisk ackreditering som bedömer detta. I de fall organet skall fullgöra uppgifter som föreskrivs i EG-direktiv skall bedömningen göras i samråd med berörd sektorsmyndighet, i detta fall Elsäkerhetsverket. SEMKO är i dag s.k. anmält organ enligt EG:s lågspänningsdirektiv och teleterminaldirektiv. Ett krav för att bli anmält organ är att företaget har en opartisk ställning enligt de internationella kvalitetskraven för provnings och certifieringsorgan. Inga krav på statligt delägande ställs. Marknadskontrollen av varor som släppts ut på marknaden är däremot en statlig angelägenhet som skall visa att tillverkarna fullgjort sina skyldigheter när det gäller produktsäkerheten. Elsäkerhetsverket ansvarar för marknadskontrollen på elområdet. Den provning och kontroll som SEMKO utför avser apparater m.m. som bl.a. säljs i hela EES området, där gemensamma säkerhetskrav gäller för huvuddelen av sådan materiel enligt särskilda direktiv. Provningsresultatet från SEMKO och andra anmälda organ skall vad gäller materiel som omfattas av dessa direktiv godtas inom hela EES SEMKO är nu inordnat i det system för provning och kontroll som tillämpas inom EES-området och som innebär att det inte är någon statlig uppgift att utföra provning och certifiering av produkter innan de släpps ut på marknaden. De organ som anmäls för att utföra uppgiften enligt olika direktiv agerar på marknaden som enskilda företag, vilkas kompetens för uppgiften har styrkts på särskilt sätt. Riksdagen har för svensk del beslutat att det skall vara öppet för alla kompetenta organ som så önskar att bli anmälda för dessa uppgifter. Den verksamhet SEMKO bedriver har givetvis betydelse även utanför EES. Genom ett omfattande internationellt standardiseringsarbete gäller ofta samma eller likartade bestämmelser över hela världen i fråga om elektrisk materiel. Vad som är väsentligt är att SEMKO inte längre har någon myndighetsuppgift utan arbetar som ett normalt företag på en konkurrensutsatt marknad. Mot den bakgrunden står det helt klart att ett statligt ägande i SEMKO saknar betydelse för elsäkerheten. Vore det så skulle den svenska staten behöva vara delägare i alla provningsinstitut som har provat produkter som säljs på den svenska marknaden.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret på min interpellation. Anledningen till att jag tar upp frågan om privatiseringen av det nationella kontrollorganet för elprodukter, SEMKO, är den oro jag och andra socialdemokrater känner för vad en försäljning till privata intressen kan innebära för produktsäkerhet, objektivitet och opartiskhet. Låt mig så gå över till de svar som jag fått på mina frågor. När det gäller motiven för försäljningen svarar ministern att de är desamma som för all statlig verksamhet som den moderatledda regeringen vill privatisera. Enligt svaren är motiven ''att skapa mer livskraftiga företag, renodla statens roll, sprida ägandet och frigöra statligt kapital.'' Då frågar jag mig: Vad är det för fel på livskraften i det SEMKO som vi har i dag? Är det fel att staten har ett huvudansvar, eller åtminstone ett delansvar, för SEMKO:s grannlaga verksamhet? Redan i dag är SEMKO flerägt, och argumentet att frigöra statligt kapital är försumbart i SEMKO:s fall, såvitt jag kan bedöma. Nej, jag anser att inget av de angivna mera generella motiven håller. Jag tror i stället att motivet är ideologiskt betingat. Moderaterna har alltid -- det är ingen hemlighet -- ansett att staten skall hållas borta ifrån företagande. Herr talman! Min fråga hur opartiskhet och objektivitet skall kunna upprätthållas i ett SEMKO som ägs av svenska, eller för den delen möjligen också utländska, kommersiella intressen lämnar näringsministern obesvarad. Jag förstår honom. Det är här som den stora försämringen av verksamheten ligger vid en privatisering. Hur är det möjligt, Per Westerberg, att kombinera opartiskhet och objektivitet med kommersiella intressen? Det har inte gått förr, och det går inte den här gången heller. I fallet SEMKO är det tyvärr inte osannolikt att produktsäkerhet, objektivitet och opartiskhet får ge vika för det jag skulle vilja kalla snöd vinning.
Herr talman! Först skall jag erinra Axel Andersson om att SEMKO under större delen av socialdemokratisk regeringsutövning till 100 % var privatägt. Staten som ägare kom in under den förra borgerliga regeringen i slutet av 1970-talet. Jag vill också erinra om att man i dag, för att få en produkt godkänd, inte behöver anlita SEMKO. Det går alldeles utmärkt att utnyttja motsvarande kontrollbolag i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien eller i något annat land inom EES-området, vare sig det är privat eller statligt bolag. Kraven på opartiskhet ställs på certifieringsmyndigheten SWEDAC. Vi har som bekant ett antal sådana här bolag, kanske inte just på elområdet men på andra, där SWEDAC också skall tillse att de krav på standarder uppfylls som man kan ställa på en certifieringsmyndighet för att få godkänna vissa produkter enligt vissa specifikationer. Elsäkerheten är fullt klart på samma nivå oavsett ägande. Det svarar SWEDAC för enligt de internationella förpliktelser vi har genom EES avtalet och de beslut som tidigare fattats av riksdagen. Det är alldeles uppenbart att den avreglering som har skett inom EES-området när det gäller provning innebär att man behöver jobba även över gränserna. Det är viktigt för SEMKO att få ökad internationalisering och därmed ökad kompetens för att kunna jobba inte bara i Sverige utan kanske inom hela EES-området. Detta ställer krav på ägaren att antingen vara mycket offensiv, tillskjuta kapital eller börja köpa andra bolag. Vår bedömning har därför varit att SEMKO får mycket stora fördelar av att bli privatägt, får möjligheter att hitta partner och kan därmed internationalisera sig och bli en högklassig internationell provningsmyndighet för elstandarden. Det är bra för företaget. Vi bedömer det också bra för statskassan att få in mer pengar för att åtminstone till någon del kunna minska statens lånebehov och därmed minska trycket på räntorna i Sverige.
Herr talman! Jag tackar Per Westerberg för det kompletterande svaret. Det är riktigt att den här verksamheten är internationell. Såvitt jag har kunnat få reda på bedriver vårt lilla kontrollorgan SEMKO en framgångsrik verksamhet också internationellt i meningen samarbete med sina motsvarigheter i andra länder. Låt oss stanna kvar utanför Sveriges gränser. Jag har försökt ta reda på hur man bedömer frågan i några oss närliggande länder -- Tyskland, Italien och Holland. Man har inte i något av de nämnda länderna släppt, eller ens haft en tanke på att släppa, ett visst samhälleligt inflytande över den verksamhet som deras motsvarighet till vårt SEMKO bedriver. I Holland finns det ända ner på kommunal nivå intressen i kontrollverksamheten. I Tyskland är det delstatligt intresse och i Italien regionalt och statligt intresse. Det finns alltså ett nationellt inflytande i alla dessa länder.

När det gäller elprodukter är det till stor del SEMKO:s förtjänst att det svenska s-märket är ett internationellt accepterat märke för hög teknisk kvalitet och stor säkerhet.
Herr talman! Axel Andersson har kanske noterat att det inte längre behövs någon s-märkning på elmateriel. Det beror på att det är samma krav på elsäkerheten, enligt de direktiv som finns, inom hela EES-området. Därmed råder det konkurrens mellan de provnings och certifieringsorgan, eller företag, som finns i olika delar av Europa. En del är helt riktigt statligt ägda, en del är delstatligt ägda, och en del är i privat ägo. Säkerheten är alltså väl tillgodosedd. Den garanteras av SWEDAC, som har tillsyn över alla provningsbolag en gång per år, precis som i övriga Elsäkerhetsverket har sedan att ansvara för marknadskontrollen. Man skall se till att det inte kommer in felaktiga produkter -- produkter som inte har blivit kontrollerade eller godkända av någon myndighet eller något bolag i Europa. Jag vågar säga att det statliga ägandet är en parentes. Det har varit ett statligt majoritetsägande i SEMKO. Så har det varit sedan slutet av 70-talet, när företaget blev riksprovplats, fram till nu. När det i praktiken blev en avreglering och man godkände EES-reglerna blev SEMKO ett bolag som vilket annat som helst. Kontrollen av elsäkerheten finns kvar hos En passiv ägare, t.ex. staten, är enligt vår uppfattning inte bra för SEMKO. Det försiggår redan ett antal strukturaffärer inom Europa, och även internationellt, för att öka kompetensen, stärka elsäkerheten och därmed möjligheten att göra bra provningar. Det internationella samarbetet är både när det gäller ägande och drivande av företag viktigt.
Herr talman! Tack! I dag vet vi inte vilka som så att säga övertar eller köper samhällsintresset i SEMKO. Det enda jag har kunnat ta reda på är att försäljningen skall slutföras under våren.

Vilka intressen kan slutgiltigt komma att äga SEMKO? Mot den bakgrunden riktar jag kritik mot att man avyttrar detta viktiga kontrollorgan. Åtminstone jag anser att SEMKO är mycket betydelsefullt för att man skall kunna behålla en hög produktsäkerhet och en internationellt erkänd hög nivå på kvaliteten. Jag förstår att näringsministern i dag inte kan ge mig någon faktaupplysning. Affären är ju inte slutförd. Skillnaden mellan Per Westerbergs och mitt sätt att se på detta kan jag naturligtvis inte göra någonting åt. Jag beklagar dock att man -- genom den privatiseringsvilja som regeringen har -- utsätter en, sett ur samhällssynpunkt, viktig verksamhet för de risker som faktiskt finns med att låta privata intressen dominera verksamheten. Tack!
Herr talman! För mig förefaller det nästan som om Axel Andersson argumenterar mot den socialdemokratiska proposition som antogs i riksdagen för ett antal år sedan om avregleringen på denna marknad. Egentligen kan vilket privat provningsföretag som helst, i Sverige eller utomlands, godkänna elprodukter på den svenska marknaden. SEMKO är alltså bara en av många möjliga aktörer. Detta har ingenting med myndighetsutövning eller samhällsintresset i sig att göra. Samhällsintresset är naturligtvis inte till salu. Det finns i SWEDAC, som skall se till att man kontrollerar och upprätthåller kompetensen och de standarder och krav för elsäkerheten som finns i Sverige och hela EES Axel Andersson tar upp frågan om intressenter och vilka som kan bli ägare till SEMKO. Jag uppfattar det som viktigt att det blir en ägarkonstellation som långsiktigt jobbar med dessa frågor och stärker SEMKO:s kompetens och internationella arbete. På det sättet kan ägarna göra SEMKO till ett starkare bolag som blir ännu duktigare på de marknader som man arbetar på. Jag ser SEMKO som ett provningsföretag bland flera. Vi skall se till att vi stärker företagets kompetens och möjligheter inför framtiden. Det tror jag att vi kan göra i samband med att staten avvecklar sitt ägande i SEMKO.

Fru talman! I förra veckan, tisdagen den 22 mars, kunde man i Dagens Nyheter läsa en artikel där enbart rubriken gjorde att man hickade till. Där stod: ''Posten på jakt efter miljarder'' De första meningarna i ingressen låter så här: ''Posten behöver ett kapitaltillskott på fyra miljarder kronor. Ju snabbare vi får dem, desto bättre, men det är uteslutet att staten ska ställa upp, säger Litet längre ner i artikeln säger han att staten inte skall ställa upp, men att det också är uteslutet med en privatisering av Posten. Man kan man ju då fundera på varifrån dessa pengar skall tas. Finns det någon annan kraft som kan skänka pengar till Posten? Pengarna skall ju inte tas från det privata näringslivet, de privata krafterna eller staten. Jag förmodar att han inte heller tänker på kommunerna, men det kanske han gör. Det är kanske kommunerna som skall betala Postens regionala service i framtiden. Det var inte alldeles oväntat att detta skulle komma. Men att det skulle ske så fort, att det bara skulle gå tre veckor efter det att bolaget Posten AB tillkommit, var något förvånansvärt. Det visar att byte av associationsform inte är någonting som man kan göra litet grand med vänster hand på en kafferast. Det visar också att det i hög grad är irreversibelt, dvs. att det inte går att ändra tillbaka. Vi socialdemokrater har i en motion som behandlas i det utskottsbetänkande som debatteras i dag av flera anledningar kritiserat det sätt på vilket man ändrade associationsform. Vi har tagit upp fyra anledningar. Vi har inte kunnat se att man visat att vare sig människorna eller näringslivet i Sverige skulle få bättre post eller telekommunikationer när man gjort bolag av dessa affärsverk. Vi har också varnat för risken att servicen blir sämre utanför de mest tättbebyggda delarna av vårt land. När vi nu sett bolagsordningen och annat, ser vi att det demokratiska inflytandet blir betydligt mer begränsat än vad det varit tidigare. Vi är allvarligt oroade över att detta är första steget till en privatisering. Det finns alltså en mängd frågetecken som vi tycker att man borde ha rätat ut. Men dessa farhågor viftades bort. Nu kommer precis det som vi har pekat på tidigare mycket snabbt fram på bordet. Jag såg en annan artikel i Östersunds Posten alldeles nyss som gällde privatiseringsfrågorna. Första meningen i ingressen låter så här: ''Regeringen kan tänka sig att sälja ut en minoritetsandel av Posten, men vill behålla bestämmandet.'' Glesbygdsmyndigheten och Posten har haft en konferens tillsammans. Meningen var att kommunikationsministern skulle varit där. Men han hade annat för sig. Det var statssekreterare Per Egon Johansson som uttalade sig på detta sätt. Det står i artikeln: ''På sikt kanske vi erbjuder marknaden att köpa andelar i bolaget. Men min personliga uppfattning är att staten även i framtiden skall äga majoriteten i Posten AB, sade Johansson.'' Det känns tryggt att veta hans personliga uppfattning, men det är uppenbarligen inte regeringens uppfattning. Ytterligare en av de farhågor som vi har redovisat tidigare håller nu på att besannas. Dessa farhågor gäller i hög grad också Telia, där intresset hos marknaden att ta över kanske är större än vad intresset är för Posten. I postlagen men också i telelagen regleras det ansvar staten har att nå servicemålen för post och telefoni. Men på vilket sätt det skall ske och vem som skall utföra denna produktion av tjänster regleras inte i lagstiftningen. Vi vet att utvecklingen går mycket fort på kommunikationsmarknaden. Sverige hör till de mest avreglerade länderna i världen. Vi i Sverge är intressanta för övernationella företag just av den anledningen att Sverige utgör ett begränsat område där man har avreglerat. De övernationella företagen vill prova sina nya idéer. De kan gå in och ta över stora marknadsandelar, och sedan kan de går vidare på större marknader. För att inte bli utsatta för det som skulle kunna bli rena rama vilda-västern-attacker vill vi socialdemokrater ha till stånd en koncessionslagstiftning. Om man nu vill komma in och testa, skall man också vara med och betala för de mindre lönsamma delarna av vårt land. Vi vill undvika ''russinplockeri''. Det är anledningen till att vi vill ha denna koncessionslagstiftning. Den kan inte komma i efterhand. Den måste finnas när marknaden öppnas. Fru talman! Taxorna i Televerket, och numera i Telia, har diskuterats fram och tillbaka. De skevheter som tidigare har funnits, och varit mycket markanta, har blivit mycket mindre. Det har varit bra att det förts en offentlig debatt om dessa saker. Den senaste förändringen av taxestrukturen har också gjort att det har blivit ett steg bättre och ändrade förutsättningar. Men vi socialdemokrater menar fortfarande att det är orimligt att man skall behöva betala rikstaxa när man ringer till sitt eget länssjukhus. Jag nämner just länssjukhus, eftersom det kanske är det mest allvarliga. Det kan ibland finnas skäl att ringa länsstyrelsen eller landstinget. Men att man inte kan ringa länssjukhuset och nå sin doktor, sin specialist, utan att betala rikstaxa är ganska orimligt. Vi förutsätter att Telia kommer att ta hänsyn till de krav som har förts fram. Slutligen till det som kanske är viktigast just nu. Telia har en nyckelroll för utvecklingen av den moderna infrastrukturen. Var man än bor skall man ha tillgång till åtminstone ett AXE-system. Det är en förutsättning för att människor och företag skall kunna välja att växa och utvecklas överallt i landet. Det skall gälla oavsett om man bor i Täby, på Gotland eller i Värmland. Vi socialdemokrater menar att det inte minst i nuvarande arbetsmarknadsläge och konjunkturläge finns mycket goda skäl för att tidigarelägga utbyggnaden av AXE-systemet. Av sysselsättningsskäl, men också regionalpolitiska skäl, bör man vara klar med AXE-utbyggnaden överallt redan år 1997. Det gäller också Värmland, Dalarna och det inre av Norrland. Det är fråga om en tidigareläggning om tre år. Detta innebär att det krävs investeringar om 300 miljoner kronor per år under denna period utöver det som redan är beslutat. Det skulle betyda ytterligare en belastning på statsbudgeten med räntekostnaden på 25 miljoner kronor. Det är mycket väl använda pengar för att utveckla den här tekniken. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2

Fru talman! I Ny demokratis motion 226 punkt 5 anser vi att man snarast bör låta undersöka förutsättningarna för diffrentierade teletaxor för pensionärer och andra svaga grupper i samhället. Ny demokrati ser det som en bra möjlighet att ge fler äldre ekonomiska möjligheter att hålla kontakt med nära och kära, eftersom alla äldre inte kan åka och besöka anhöriga och vänner. Skulle det nu bli så, att barn och bekanta går till äldre för att ringa billigt, anser vi att det ekonomiska bortfallet för Telia vägs upp många gånger om av den friskvård som det innebär för ensamma pensionärer när de får besök. Utskottet säger att det inte är tekniskt genomförbart i vissa delar. Utbyggnaden av datorisering av telenätet går snabbt. Jag vill än en gång betona att vi till att börja med vill utreda förutsättningarna, och inte införa detta i morgon. Sedan talar man om hanteringskostnader på totalt 30 miljoner kronor. Det tycker jag låter mycket dyrt i detta sammanhang. Med den rationaliseringstakt som man har inom statliga delar av verksamheten kanske man kommer upp i de summorna. Men jag tycker att det låter orimligt. Jag skulle vilja ha en precisering på den punkten, om jag skall tro på detta. Annars är det bara ett motargument som man hugger till med. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 3.

Fru talman! Trafikutskottet tillstyrker regeringens förslag vad gäller post och telekommunikationsfrågorna. I dag gäller de nya lagarna postlagen och telelagen. Vi har också i och med detta bolagiserat Telia, som det numera heter, tidigare Televerket, och Posten. Man kan då anse att detta är en avreglering. Men faktum är att detta är en ny reglering. Vi hade tidigare inte någon postlag eller någon telelag. Lagarna togs fram för att man skulle få en effektiv konkurrens på dessa områden, men också för att se till att man via tillståndsgivningen, som är en del av dessa lagar, kan ge tillstånd med bindande krav för de olika aktörer som finns. För att kontrollera och följa upp detta har vi en post och telestyrelse som ursprungligen inrättades den 1 juli 1992. Den skall vara tillsyns och tillståndsmyndighet på området. Fru talman! Posten är bolag från den 1 mars. Hur har det gått? Trots momsbeläggning av portot visar det sig att privatpersoner kommer att få ungefär samma kostnad som tidigare, bl.a. på grund av ett speciellt rabattsystem. Vi vet också att föreningarna får ett utökat och förbilligat föreningsporto. Möjligheter att helt slippa moms ges också i vissa fall. Jag tycker att man bör göra en åtskillnad mellan postfrågorna och telefrågorna. Förändringen av Posten har gällt i mindre än en månad. Det är litet väl tidigt att försöka dra slutsatser av detta på postområdet ännu. Men man kan lära sig av telesidan. Låt oss se litet grand på den! Jag tog tillfället i akt att läsa vad som sades i förra debatten om just telekommunikationer. Jag sade att det finns några honnörsord som beskriver vilken utveckling som väntar oss på telekommunikationsmarknaden. De är och ''lägre priser''. Jag sade också att utvecklingen inom teleområdet kommer att innebära att många miljarder kommer att satsas på ny och utvecklad teknik. Vi kan se hur det har gått. Ett område på telesidan som har fått möjlighet att utvecklas litet längre än den ledningsbundna telefonin är mobiltelefonin. det gemensamma europeiska -- har vi utöver Telia också företagen Comvik och Europolitan, som ligger i Karlskrona. Inte minst Europolitan har satsat avsevärda belopp på nyinvesteringar i ny teknik. Investeringarna har till viss del kommit svenska företag till godo. Teleföretagen anställer och har anställt många människor. Man planerar att anställa ytterligare ett antal människor. Det ger investeringspengar till Sverige, det ger jobb i svenska företag och det ger nya jobb även i de företag som pysslar med just mobiltelefoni. På den normala telesidan finns det ett antal utländska och inhemska aktörer. Företaget Tele 2 har satsat ganska stort och anställt nytt folk. Det franska företaget Transpac har satsat stort. Det förs diskussioner med ett nytt företag, Singapore Telecom, som vill in på den svenska telefonmarknaden. Det är inte säkert att Singapore Telecom kommer in, men det är många som är intresserade av att få använda sig av den svenska telekommunikationsmarknaden. Det ger i vanlig ordning fler aktörer, mer konkurrens, flera tjänster, ett större utbud, mer kundanpassning, utveckling, ny teknik och nytänkande. En förutsättning för att marknaden skall kunna blomma upp helt och hållet och för att man skall kunna skapa alla dessa förutsättningar är att det finns en frihet för de olika aktörerna att satsa på den svenska marknaden, samtidigt som vi från samhällets sida har möjlighet att ställa konkreta krav på operatörerna. Det gör vi också. Jag sade i förra debatten att allt det här ger Sverige nya jobb och spännande framtidsutsikter. Utvecklingen visar att det låg en del i det jag sade. Allt fler är överens om att satsningar på telekommunikation och på att låta telekommunikationerna utvecklas är framtidens melodi. I Sverige försöker vi göra det på alla nivåer. De flesta vet väl att inte minst vår statsminster Carl Bildt arbetar mycket aktivt för att underlätta utvecklingen just på det man kallar informationsteknologiområdet. Det är ett mycket framtidsinriktat, teknikorienterat och kunskapsinriktat område. Det är viktigt att Sverige ligger i täten på det området. Låt oss titta på kritiken. Det förekommer en viss kritik. Vi hörde Ines Uusmann nämna några kritiska synpunkter i sitt anförande. Ligger det ingenting i den? Först kan vi konstatera att den borgerliga regeringen och de fyra regeringspartierna är överens med socialdemokraterna om vikten av att slå fast de regionalpolitiska värdena och det sociala ansvaret. Men vi har olika sätt att nå målen. Jag vill påstå att det ännu inte har visat sig att regeringen har valt fel väg. Det är snarare tvärtom. Jag undrar hur det hade sett ut om vi inte hade haft någon postlag eller telelag. Utvecklingen har hittills direkt gynnat glesbygden, inte minst när det gäller telekommunikationer. Jag är litet förvånad över det Ines Uusmann sade om att socialdemokraterna vill tidigarelägga investeringar genom att anslå statsmedel, dvs. skattepengar, för att påskynda utvecklingen. Finessen med att tillämpa marknadsekonomi på området är ju att slippa detta! Nu krävs det inga statliga anslag. Nu krävs det inga höjda skatter för att betala dessa statliga anslag i syfte att få till stånd en tidigareläggning av viktiga investeringar, inte minst i de glesare delarna av Sverige. Det visar sig att Telia skyndar på investeringarna utan att vi behöver ge något speciellt anslag. Planerna på att vara färdig med AXE-utbyggnaden till år 2 000 är snart inaktuella. Nu försöker man skynda på så mycket man kan från Telias sida för att få en bättre situation på den öppna och fria marknaden. Det socialdemokraterna eftersträvar och vill betala skattepengar för får man naturligt om man går den väg som regeringen har valt. Därigenom kan vi avslå reservation nr 2 från Socialdemokraterna anser i reservation 1 att telekommunikation är viktigt med tanke på de samhälls och regionalpolitiska målen. Där är vi överens. I den nuvarande lagstiftningen är det dessa principer som gäller. Därför kan vi också avslå reservation nr i från Socialdemokraterna. Max Montalvo tog upp en tredje reservation -- den som nydemokraterna har lämnat. Telia erbjuder faktiskt redan speciella s.k. lågförbrukartaxor som gör det billigare för dem som inte ringer så mycket. Fru talman! Det är människans natur att vara tveksam till förändringar. Det har visat sig genom tiderna att det bara är genom förändringar som människors och länders situation kan förbättras. Inom kommunikationsområdet är det extra viktigt att underlätta utveckling och förändring. Få saker är så viktiga för människor som att kunna kommunicera mycket och enkelt. De nya förutsättningarna för post och telekommunikationer underlättar detta. Om vi om några år blickar tillbaks på denna debatt kommer vi att märka att utvecklingen har varit mer omfattande, snabbare och givit ett större mervärde än vad vi trott. Måhända kommer vi också att le åt det faktum att vi debatterade post och telekommunikationer som två helt åtskilda verksamheter. Det får framtiden utvisa. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna. Jag har kommenterat de reservationer som finns, men jag vill också ställa två frågor till Det är riktigt att Posten skulle behöva ett kapitaltillskott på 4 miljarder kronor. Hur vill Socialdemokraterna lösa detta? Vi tror att man möjligen kan hitta varianter på lösning av problemet. Jag tolkar Ines Uusmann som att hon helst ser att staten går in med 4 miljarder kronor. I vanlig ordning är det Socialdemokraterna som står för alternativet att verksamheten skall bekostas via statsbudgeten. Svenska skattebetalare skall få betala. Jag tror inte att det behövs. miljarder som Posten säger sig behöva? Vi har i dag en telelag och en postlag. På telemorådet har nya och utländska aktörer kommit in på svensk mark och erbjudit svenska investeringar och svenska jobb. Om vi inte hade haft denna möjlighet i Sverige hade investeringarna och jobben hamnat i andra länder. Då skulle företagen ha sett till att samtalen så fort som möjligt flyttades från Sverige till någon utländsk station för att därifrån förpassas vidare runt i världen. Telelagen innebär att vi kan se till att investeringarna hamnar i Sverige. Hur skulle Socialdemokraterna ha hindrat att investeringarna hamnade i andra länder och att nyanställningarna gjordes i andra länder än Sverige?

Fru talman! Jag vill fråga Jan Sandberg hur han menar att Posten skall få sina 4 miljarder kronor. Det finns som jag kan se det tre möjligheter. Antingen går privata intressenter, kommunerna eller staten in och betalar. Ser Jan Sandberg några andra kombinationer eller några andra möjligheter? I så fall tycker jag att han skall visa dem. Om vi skall välja mellan privata intressenter, kommunerna och staten föredrar jag faktiskt att alla vi som använder Posten betalar gemensamt, dvs. alla vi svenskar som bor här. Det betyder staten. Om kommunerna får betala kommer det bara att gälla de mest utsatta regionerna. Det kan väl inte vara någon fördel. Regeringen har ju varit oerhört tydlig i uppfattningen att det inte är fråga om en privatisering. Såvitt jag förstår håller det faktiskt på att utvecklas till det. Jag delar Jan Sandbergs uppfattning att det är oerhört viktigt med informationsteknologi. Det är mycket bra att regeringen har kommit i gång med arbetet. Jag beklagar bara att man gör det till en intern regeringsangelägenhet. Det borde vara en nationell angelägenhet. Vi socialdemokrater har kritiserat att man försöker göra det till en sak inom regeringskansliet. Till saken: Vi är överens om att det är viktigt med utveckling av informationsteknologin. Jan Sandberg säger att staten inte skall påskynda utbyggnaden av AXE-nätet därför att de inblandade klarar det själva. Det är en alldeles ny vinkling. I utskottets betänkande står det att det inte finns några möjligheter för Telia att nå målet före år 2000. Jag tycker att Jan Sandberg skall redovisa vad som har hänt efter det att betänkandet justerades. Antingen får han erkänna att han går ut med osanningar eller så måste han ställa upp på att vi vill skicka in dessa små slantar för att utveckla hela landet. Visst har det blivit fler aktörer på telemarknaden. Men har det givit värmlänningarna och jämtlänningarna bättre möjligheter till telefoni och telefaxutrustning? Det är för att undvika att aktörerna är olagliga i största allmänhet och för att undvika russinplockeriet som vi socialdemokrater vill ha en koncessionslagstiftning. Det är för att även Värmland och Jämtland skall ha möjlighet till bra utveckling på teleområdet.

Fru talman! Jag tror att jag och Ines Uusmann och de borgerliga partierna och Socialdemokraterna är överens om att vi skall slå vakt om de regionalpolitiska målen. Det sade jag också i mitt inledningsanförande. Socialdemokraterna vill använda sig av en typ av koncessionslagstiftning. Vi vill använda oss av en telelag och möjligheten för telestyrelsen och regeringen att på olika sätt styra utvecklingen. Det som skiljer oss åt, Ines Uusmann, är sättet att nå målet. Vi har under denna korta tid märkt att Telia har skyndat på investeringarna. Det är det vi säger i utskottsbetänkandet. Vi har inte sagt att systemet kommer att vara färdigt det år som Socialdemokraterna vill, men Telia har på en mycket kort period -- säg ett halvår -- verkligen forcerat dessa investeringar. Det kommer de glesare delarna av landet till del. Det visar att det finns andra sätt att nå utvecklingen än de som socialdemokraterna föreslår. Vi talade om de 4 miljarder som Posten behöver. Regeringen vill hålla alla dörrar öppna. Jag förstår att Ines Uusmann är rädd för att vi skall sälja ut och privatisera Posten. Regeringen säger faktiskt i årets budgetpropostion att man för närvarande inte har för avsikt att göra det. Det var skönt att Ines Uusmann berättade att socialdemokraterna minsann är beredda att ta till 4 miljarder från statsbudgeten om det krävs. Det heter att vi alla gemensamt skall betala. Då får vi ännu större budgetunderskott och ännu större problem än vad vi har nu. Jag ber Ines Uusmann vända sig om och titta upp mot åhörarläktaren. Där sitter ett antal ungdomar och lyssnar på debatten. Kan inte Ines Uusmann tala om för dem att det hon egentligen säger är att det är de och alla andra ungdomar och de kommande generationerna som får bekosta miljardrullningen på områden där det finns alternativa lösningar? Säg det rakt ut till dem som sitter och lyssnar! Jag fick inte svar på den fråga jag ställde om Socialdemokraternas motstånd mot den nya telelagen. Med telelagen har vi fått möjlighet att styra utvecklingen i Sverige, se till att de regionalpolitiska och sociala målen kan uppnås, men vi ger också möjlighet för alla de andra aktörerna att ge sig in på den svenska marknaden. Alternativet till att släppa in dem på den svenska marknaden är att låta dem göra nya satsningar, bygga nya telestationer, anställa nytt folk i andra länder än i Sverige, för med Socialdemokraternas politik skulle vi inte släppa in dem. Är Ines Uusmann beredd att stå fast vid sitt krav att vi skall ompröva telelagen, vilket innebär att investeringarna hamnar i andra länder än i Sverige och som innebär att de nya jobben hamnar på andra ställen än i Sverige?
Fru talman! Alternativa sätt att lösa kapitalproblem låter ju bra. Men de alternativa sätten, som uppenbarligen Jan Sandberg inte vill ta i sin mun, handlar om att göra Posten till vilket privat distributionsbolag som helst. Vad får det för konsekvenser? Det tycker jag är oerhört viktigt att redovisa. Jo, det får konsekvensen att det blir ännu svårare, om man bor utanför storstadsområdena, att få en vettig service. Då stämmer inte detta med det Jan Sandberg säger att vi skulle vara överens om, nämligen att de regionalpolitiska och socialpolitiska målen skall uppnås för hela landet. Om vi skall få fram pengar till Posten på några alternativa sätt, tycker jag att det skall talas klarspråk om vilka det skall vara.
Fru talman! Jag vill säga till Ines Uusmann att vi är beredda att hålla alla dörrar öppna vad gäller att få nytt kapital till Posten. Vi har inga dogmatiska bindningar. Vi säger inte nej innan vi har hört de förslag som finns. Ines Uusmann är rädd för att privatisera Posten, men regeringen har sagt i budgetpropositionen att den inte har för avsikt att göra det just nu. Jag tycker att Ines Uusmann ganska snabbt klarade av alla de frågor jag hade, och jag förstår att det gick snabbt, för hon svarade ju inte på dem. Exempelvis: Är det ungdomarna på åhörarläktaren och alla andra ungdomar som skall betala de 4 miljarderna? Är det Socialdemokraternas alternativ? Det var den första frågan, och den fick jag inte svar på. Den andra frågan var: Om vi nu inte skulle ha den telelag vi har i dag skulle investeringarna och nyanställningarna göras i andra länder, därför att vi inte släpper in dem i Sverige. Vad är Ines Uusmann beredd att göra för att motverka en sådan utveckling och se till att jobben hamnar i Sverige i stället för i andra länder? Vad är alternativet?
Fru talman! Jan Sandberg säger att det finns rabatter för människor som inte ringer så mycket, och det är ju bra att det finns sådana rabatter. Men faktum är att pensionärer, i synnerhet rörelsehindrade pensionärer, inte ringer litet utan ringer en hel del, och då blir det dyrt. Det är detta vi vill komma åt. Vi anser att vårt förslag innebär en för samhället mycket billig satsning på friskvård. Det tror jag att även Jan Sandberg inser. Jag tycker att det är litet underligt att man kommer med argumentet att det vi föreslår inte skulle vara möjligt att genomföra. Det argumentet håller inte.
Fru talman! Vad gäller teletaxorna för pensionärerna visar det sig att skulle man landa på den linje som Max Montalvo och Ny demokrati förespråkar, skulle det innebära en massa krångel och en massa extra kostnader. Sedan finns det också en risk att samhället på det sättet delar upp människor i olika befolkningsgrupper och drar exempelvis alla pensionärer över en kam. Det finns ju olika typer av pensionärer också. Vad Telia nu föreslår är att man erbjuder -- man har börjat erbjuda -- en lågförbrukartaxa. Men det är bara första steget i en utveckling. Om vi tittar på vad som kommer att hända på den något mer avreglerade telemarknaden, finner vi att Telia och kanske andra aktörer hela tiden kommer att tänka: Vad skall vi hitta för nya alternativ, som erbjuds nya folkgrupper och som gör att dessa får fördelar och därigenom väljer de alternativen? I betänkandet står det också att bl.a. Telia, som är en stor aktör på området, har påbörjat arbetet med att fortsätta att erbjuda alternativa taxor för olika typer av önskemål. Jag kan inte garantera någonting, men jag tror att Max Montalvo kommer att märka att också andra grupper, utöver pensionärerna som Max Montalvo pratar om, kommer att ges ökade möjligheter att kommunicera med andra, vilket är så otroligt viktigt för dem. Sedan får vi heller inte glömma bort att vi satsar mer än 100 miljoner kronor kommande budgetår på att just se till att samhället upphandlar olika specialtjänster och till viss del specialutrustning för de delar av befolkningen som har speciella problem. Vi satsar mycket pengar på det. Det sker en utveckling i rätt riktning. Det här är inte allt. Det kommer mera.

Fru talman! Jan Sandberg säger att det är krångligt att administrera ett sådant system som det vi vill ha och också att det skulle vara tekniskt krångligt, om jag förstod undertonen. Nu är det så att jag är datamänniska och vet hur lätt det är att fixa till sådant här rent tekniskt. Om man får nätet utbyggt så som behövs, menar jag att det inte är någon svårighet alls att så att säga programmera. De invändningar Jan Sandberg gör är bara slag i luften. Man kan inte dra alla över en kam, alla har inte samma behov osv. -- okej, det kan jag väl ta. Men det väsentliga är just att man lyckas få fram någonting av det som kallas för friskvård i synen på telekommunikationer för dem som inte har möjlighet att gå till varandra. Det är detta vi tänker på mest, att människor kan fås att leva upp fast de sitter hemma ensamma mycket.
Fru talman! Det Max Montalvo säger är mycket viktigt, det tror jag att vi är överens om. Jag berättade tidigare att man nu har börjat skynda på den nya tekniken, utbyggnaden av AXE-systemet, och det tror jag är viktigt och bra. Problemet med Max Montalvos förslag är ju att om man redan nu skulle från riksdagens sida bestämma litet mera detaljerat hur det här skall se ut och vilka befolkningsgrupper som skall ha speciella system, riskerar vi att få en annan effekt, och det är att det i första hand är bara de som är anslutna till AXE systemet som kan få de specialkonstruerade lösningarna. Den typ av medborgare som vi pratar om och som har speciella behov -- handikappade, äldre, pensionärer -- är, har det visat sig, i stor utsträckning just de som inte har tillgång till AXE systemet. Skulle man väldigt snabbt genomföra ett system med den inriktning som Max Montalvo säger, skulle det innebära att de 30 miljonerna vi pratar om i extra kostnader för pensionärerna är ett ganska lågt belopp jämfört med de belopp som man måste ta till om man skulle genomföra komplicerade abonnemangsvarianter när det inte finns ett utbyggt AXE-system. Jag tror att jag och Max Montalvo är överens om att de här människorna skall ges största möjliga förutsättningar att leva ett rikt liv. En del av detta är att se till att de kan kommunicera väldigt mycket via telefon, och jag tror att vi är överens om att försöka nå dit att de människorna ges bättre förutsättningar än i dag. Men glöm inte bort att debatten om befolkningsgrupperna som har särskilda problem har blossat upp extra mycket i och med den nya telelagen. Jag tror att en orsak till det är att vi nu hårdare slår fast de sociala målen och de regionalpolitiska målen. Så jag tror att den nya telelagen tillsammans med tillsynsmyndigheten Post och telestyrelsen och tillsammans med de drygt 100 miljoner vi satsar på utveckling av teknik och tjänster kommer att göra att de människor vi nu talar om fortare än annars kommer att få bättre möjligheter att använda telefonen.

Fru talman! Ända sedan regeringens tillträde har Kommunikationsdepartementet och regeringen haft en klar linje inom transportområdet. Vi har ökat takten på de tunga investeringarna i infrastruktur som järnvägar och vägar etc., samtidigt som vi har avreglerat och öppnat för konkurrens när det gäller att producera tjänster som använder sig av infrastrukturen. Inom tele och postsektorn tillhör Sverige i dag de ledande länderna i utvecklingen. Förändringarna inom post och telesektorn beror framför allt på generella förändringar i samhället. Våra livsmönster, tillgängliga tekniska lösningar och efterfrågan förändras hela tiden. Alla olika typer av verksamheter måste anpassa sig till förändringarna. Behoven har ökat genom informationssamhällets tillväxt, och våra allt större behov av kontakter på större avstånd ökar. För Postens och f.d. Televerkets del betydde detta bl.a. att efterfrågan markant förändrades. Inom telesektorn är utbudet av tjänster i dag så stort och mångfasetterat, att en ensam operatör inte kan tillgodose alla varierande behov och önskemål som finns. Och den tekniska utvecklingen går ständigt vidare med svindlande hastighet. Inom postsektorn vet vi att redan i dag kan vart fjärde brev ersättas av ett fax, och allt fler utnyttjar elektronik när de betalar räkningar eller tar ut pengar från t.ex. lönekontot. Människor använder i dag postkontoren i allt mindre utsträckning än tidigare. Det är i stort sett inget fel på dessa förändringar. För de allra flesta är det till exempel en välfärdsvinst att kunna ägna mindre tid åt månadens räkningar. Men det skapar problem dels för Posten som får ett mindre underlag för att kunna upprätthålla samma servicenivå som tidigare på alla platser, dels för många ensamma människor som räknat pensionsutbetalande post/bankexpediter som den kanske enda sociala kontakten. Vårt samhälle håller på att bli allt mer effektivt, inte minst tack vare den väl utbyggda infrastrukturen. Men, somkristdemokrat, vill jag också aktualisera som en liten passus i den här debatten den mänskliga infrastrukturen, som inte sköts av vare sig Kommunikationsdepartementet eller trafikutskottet utan av oss vanliga människor, du och jag. Vi får aldrig glömma att vi är människor och har mänskliga behov av såväl social gemenskap som samhörighet med andra människor. Telefonen är på väg att ta över kontakten människor emellan som post och bankpersonal förtjänstfullt hade hand om tidigare. För att återgå till dagens ämne, fru talman, så var det nödvändigt med åtgärder från statens sida för att ge Posten och Televerket de nödvändiga förutsättningarna för att följa med i utvecklingen och också i framtiden kunna garantera väl fungerande postoch telekommunikationer. Tidigare har staten framför allt styrt olika former av statlig service med hjälp av egen produktion av olika tjänster. Det gäller t.ex. för posttjänster som producerats av ett statligt affärsdrivande verk. Nu försöker vi i stället styra med hjälp av lagar och avtal. Vi skiljer alltså mellan produktionen av tjänsterna, som i större utsträckning skall skötas av statliga eller privata bolag, och styrningen av sådana tjänster som samhället är beroende av, som i större utsträckning sköts genom lagar och avtal. Regeringens väg har varit att avreglera produktionen och i stället skydda vissa viktiga funktioner med hjälp av lagar och avtal. Vad vi än har för åsikter om förändringarna kan vi alla vara överens om att ingenting är som förr. Inget är statiskt och varje tid har sina lösningar. Det mesta förändras nämligen, och förändringarna sker ofta i snabb takt. Allt nytt är på gott och ont. Vi kan välja mellan att bara klaga på att livet förändras och säga nej till nödvändiga åtgärder för att följa med i utvecklingen eller att anpassa oss genom att ta till vara de fördelar förändringarna erbjuder. Men det är viktigt att staten ger ett skydd för alla medborgare så att alla garanteras vissa rättigheter. Det har vi också gjort genom post och telelagen som garanterar alla medborgare väl fungerande post och telekommunikationer, oavsett var i landet man bor. Det är, som Jan Sandberg tidigare nämnde, nu första gången som dessa rättigheter regleras i lag. Regeringen har åstadkommit mycket inom transport och kommunikationssektorn. Infrastrukturinvesteringarna har ökat, och järnvägssatsningen är den största sedan 1860-talet. Sverige är i dag en förebild för många andra länder när det gäller att effektivisera genom avreglering och ökad konkurrens. Jag vill, fru talman, avsluta med att säga att det för oss kristdemokrater är viktigt att en utveckling äger rum tillsammans med folket. Genom post och telelagarna och de förändrade verksamhetsformerna för Posten och Televerket har vi sett till att vi även i framtiden skall ha en fungerande post och telemarknad, som alla i vårt land kan få glädje av. Vi behöver för detta en ekonomisk utveckling i en fungerande praktisk vardag.
Fru talman! Detta var mycket på en gång, och jag vet inte om det hade så mycket att göra med betänkandet. Jag kan inte, fru talman, låta bli att kommentera det som Kenneth Lantz sade på slutet, att vi genom avregleringen har fått två av de mest effektiva post och teleföretagen i världen. Vi hade en gång enligt gjorda undersökningar en oerhört hög effektivitet inom Posten och även inom Televerket. Vi hade de lägsta taxorna i världen och en oerhört bra service i förhållande till kostnaden. Det finns ingenting som säger att det har blivit bättre i dessa avseenden genom de nya associationsformerna. Det finns å andra sidan inte heller någonting som säger att det har blivit sämre, men att avreglera för avregleringens skull och av ideologiska skäl är enligt min mening ett mycket märkligt sätt att möta framtiden. Jag delar naturligtvis uppfattningen att vi måste följa med i utvecklingen, och den tekniska utvecklingen går fort, men man skall inte låta sig förblindas av en ideologi och bara köra fram på den enda vägen. Jag skulle vilja att Kenneth Lantz som företrädare för det parti som har kommunikationsministerposten visade att det faktiskt har blivit bättre, särskilt för människor som bor i Värmland och i Jämtland, men det går inte.
Fru talman! Som skåning är jag inte så ofta på postkontoren uppe i Värmland, men nog har vi löften om att det genom den postlag som vi har enats om skall finnas en vältäckande och trygg postservice över hela landet. Vi är övertygade om att den konkurrens som råder i vårt land i dag, inte bara på postområdet utan även på teleområdet, är positiv. Som vi har nämnt tidigare i debatten i dag har det inte varit tal om någon försämring av Postens service, och det kommer inte heller att bli tal om det för vare sig värmlänningar eller andra invånare i vårt avlånga land. Ines Uusmann sade själv i samband med en av sina frågor att vi är överens, och det noterar jag med tacksamhet.

Fru talman! Efter flera års debatt står riksdagen denna vår inför beslut i ett flertal viktiga författningsfrågor. Det viktigaste dokumentet i en demokrati är författningen; våra grundlagar. Det är viktigt att varje förändring diskuteras noga. En grundlag får inte ändras hur som helst. Och när man ändrar den bör det ske i långtgående politisk enighet. I en tid när motsättningarna på flera områden skärps i politiken kan vi då visa att vi kan bli överens om demokratins spelregler. Grundlagsöverenskommelsen visar att vi mellan de politiska blocken kan bli överens om det som skall stå i Sveriges grundlagar. Det socialdemokratiska partiet har alltid hävdat principen att vi bör vara överens om demokratins spelregler. Så var det inför det stora grundlagsreformer som föregick enkammarriksdagens genomförande 1971 och grundlagsändringarna 1974. Så har det varit under hela enkammarriksdagens dagar. Den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten genomförde inte några viktiga grundlagsändringar utan stöd över den politiska blockgränsen. Tyvärr tvingas jag emellertid konstatera att denna viktiga princip inte är lika självklar för riksdagens borgerliga majoritet som för oss socialdemokrater. Helt mot vår vilja beslutade den borgerliga riksdagsmajoriteten att grundlagsfästa utlandssvenskarnas rösträtt. Och de sju borgerliga ledamöterna i KU har nyligen kört över de sju socialdemokratiska och beslutat att utreda frågan om beslutande folkomröstningar. Detta sker blott ett par månader efter det att riskdagspartierna träffade den breda uppgörelsen i författningsfrågan. Med hänsyn till att också de borgerliga partierna säger sig vilja eftersträva enighet i författningsfrågorna undrar jag vad de borgerliga övertrampen skulle tjäna till. Jag vill tillägga att det självklart är fritt för alla politiska partier att i likhet med media och enskilda medborgare bedriva opinionsbildning i författningsfrågor. De partier som deltagit i överenskommelsen kan givetvis vid en senare tidpunkt genom opinionsbildning ifrågasätta den författningspolitiska ordningen, liksom den träffade överenskommelsen. Men det är ändå en bit, fru talman, att gå från opinionsbildning till beslut. Hösten 1992 inbjöd regeringen till sonderande samtal om vissa författningsfrågor. Det socialdemokratiska partiet meddelade en positiv vilja till att delta i dessa samtal. Det har varit en självklarhet för socialdemokraterna att medverka till en förstärkning av folkstyret och demokratin. Vi har fått väsentliga socialdemokratiska krav tillgodosedda i förhandlingarna. En förlängning av mandatperioden är ett sådant viktigt krav. Det socialdemokratiska kravet på grundlagsskydd för allemansrätten genomförs. Det är till gagn för invånarna i Sverige. Det ökade inslaget av personval stärker folkstyret och demokratin. Personval ökar möjligheterna för kandidaterna att bli mer kända i sina valkretsar. Det är också bra att det blir en parlamentarisk utredning om delning av de större valkretsarna. Vi är överens om att det fortfarande skall vara riksdagen som har ansvaret för innehållet i Sveriges lagar. Den nuvarande balansen mellan den lagstiftande och den dömande makten rubbas inte. Vi socialdemokrater har således fått väsentliga krav tillgodosedda. Men jag beklagar att de andra partierna har motsatt sig att ta tag i den viktigaste författningsfrågan av alla -- om valsystemet. En ändring av valmetoden är mycket angelägen för att stärka demokratins handlingskraft. Erfarenheter från de senaste två decennierna visar att det svenska politiska systemets beslutsförmåga varit otillräcklig. Svåra och på kort sikt impopulära men nödvändiga beslut försvåras av att möjligheterna att forma handlingskraftiga majoriteter är små i ett parlament med starkt proportionell represenation. Detta är, fru talman, ett allvarligt problem för Men tyvärr tvingades vi konstatera att inte något enda parti var det minsta intresserat av att ens diskutera denna för vår svenska demokrati så centrala fråga om hur valsystemet kan ändras för att skapa starka och regeringsdugliga regeringar. Hur angeläget detta är belyses ju bäst av dagens turbulens i riksdagen. De borgerliga vann valet stort 1991 och borde i kraft av denna stora valseger ha fått en betryggande majoritet i riksdagen. Demokratin måste vara funktionsduglig. Då kan den lösa svåra samhällsproblem som arbetslöshet, stora underskott i statens affärer och hotande miljöförstöring. När medborgarna ser att demokratin har kraft, att politiken är ett verksamt medel, då sätter folket sin tillit till det demokratiska systemet. Jag tycker att förlängningen av mandatperioden innebär flera fördelar. En fyraårig mandatperiod kan begränsa den stress som de korta mandatperioderna har orsakat i politiken. Närheten i tid till nästa val har ibland bidragit till att de bästa lösningarna på olika samhällsproblem inte alltid genomförts. Hotet att inte kunna redovisa reformer och tillräckligt resultat har ibland tvingat förtroendevalda till insatser som kunde ha utformats bättre, om mer tid hade funnits. Med längre mandatperioder hoppas jag att långsiktigheten i politiken ökar. Det är särskilt viktigt att de politiska organen besitter handlingskraft då samhället brottas med ekonomiska problem och stor arbetslöshet. Genom att mandatperioden förlängs ett år ökar också de realistiska möjligheterna för extraval med ett år, vilket är en fördel. Men, fru talman, en förlängning av mandatperioden leder inte enbart till fördelar. Jag vill peka på en risk. Längre tid mellan valen kan komma att minska intresset hos medborgarna för politiskt beslutsfattande och bidra till en minskad politisering av samhällsproblemen. Jag menar att bra lösningar på svåra frågor fordrar debatt och åter debatt och penetrering från olika politiska utgångspunkter. Riksdagens beslut om längre mandatperioder får inte begränsa medborgarnas demokratiska inflytande eller tillåtas minska medborgarnas intresse för politik och partipolitiskt arbete. Men samtidigt vill jag påminna om -- och det tror jag att vi alla i denna kammare är överens om -- att demokratin i vårt land har andra uttrycksformer än allmänna val. Den formella representativa demokratin är inte nog för att hålla demokratin levande och frisk. Partiverksamheten och kontakterna mellan väljare och dem de har valt blir allt viktigare. Det behövs med andra ord insatser varje dag mellan valtillfällena. Därför har de politiska partierna ett stort ansvar, både de som finns i denna riksdag och de som arbetar utanför och ännu inte har kommit in. Beslutet om längre mandatperioder måste bli en signal till partierna att öka ansträngningarna för att fördjupa demokratin och för att vinna fler medborgare för det demokratiska arbetet. Partiernas verksamhet måste bli mer utåtriktad. Politikerrollen behöver diskuteras och förändras. Politikerna måste avdela mer tid för väljarkontakter och kontaktverksamhet ute i valkretsarna. Jag tror att ett ökat inslag av personval på en viktig punkt kompletterar den längre mandatperioden. Jag hoppas också att personvalet skall innebära att kandidaterna och de valda kommer att anstränga sig ytterligare för att möta sina väljare. Och jag hoppas att en annan följd skall bli livligare valkampanjer. Genom personval får politiken fler och kanske tydligare ansikten. Det kan bidra till att minska det avstånd som i dag finns mellan väljare och deras företrädare. Men vi är från alla politiska partiers sida i KU medvetna om att större inslag av personval kan medföra risker för oönskade bindningar mellan enskilda kandidater och stora bidragsgivare. Denna fara får inte underskattas. KU är enigt om att utvecklingen måste följas med stor uppmärksamhet. Det ligger i demokratins intresse att vi bevakar denna fråga mycket noga. Både jag och den socialdemokratiske partiordföranden Ingvar Carlsson gav i höstas uttryck för kritik mot regeringens sätt att sköta författningsförhandlingarna, som vi menade var dåligt förberedda. Underlag saknades och presenterades ofta vid sittande bord. Vi menade att framförhållningen från regeringens sida var mycket dålig. Vi påpekade att detta var otillfredsställande, i synnerhet som det gällde viktiga författningsfrågor. Vi uttalade också kritik av att förhandlingarna kom i gång för sent och att de genomfördes under stark tidspress. När förhandlingarna var avslutade utgick vi ifrån att alla resurser på Justitiedepartementet togs i anspråk för att utforma de många författningsförslagen på ett noggrant och korrekt sätt. Emellertid visade det sig att regeringen i propositionen förbisett viktiga konsekvensändringar, som gäller det betänkande vi i dag diskuterar. Regeringen hade förbisett frågan om mandattiden för ledamöter och ersättare i styrelser för kommuner och landsting och mandattiden för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige i kommunförbund. På dessa två punkter har KU rättat till regeringens förslag. Utskottet har vidare begärt att regeringen gör en revidering av lagen om partistödet med hänsyn till den längre mandatperioden och återkommer till riksdagen i frågan. Emellertid visar det sig att inte heller under behandlingen i KU har alla brister i regeringens grundlagsproposition upptäckts. Vänsterpartiets företrädare i debatten här i dag och tidigare KU-suppleanten Johan Lönnroth gjorde mig i fredags uppmärksam på att 3 kap. 6 § regeringsformen också måste bli föremål för en ändring. I paragrafens tredje stycke står: ''Fördelningen fastställes för tre år i sänder.'' Detta bör självfallet ändras till fyra år. I samma stund upptäcktes på utskottskansliet att 13 kap. 12 § regeringsformen måste bli föremål för en ändring. Den paragrafen handlar om val till riksdagen då krig och krigsfara råder. Denna paragraf påverkas av mandatperiodens förlängning. Även av 24 kap. 24 § kommunallagen om valperioden för borgarråden i Stockholm måste en ändring ske. Fru talman! Konstitutionsutskottets betänkande nr 22 ''Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor'' är således inte i färdigt skick för riksdagens beslut. Jag yrkar därför att betänkandet återremitteras till utskottet. Fru talman! Medborgarmakt, folkrörelsedemokrati och betingelser för en välfärdsstat får något nya spelregler genom 1994 års författningsreform. De författningsreformer som vi denna vår skall fatta beslut om är inte obetydliga. De uttrycker vad vår tids samhällsutveckling har för demokratiska behov -- dialogen mellan väljare och valda. Det gäller konstitutionella betingelser för Europasamarbetet och möjligheterna att förena demokratins individuella element med dess kollektiva. 1994 års författningsreform ändrar vårt statsskick och vår demokrati på ett sätt som jag hoppas kommer att stärka de demokratiska idéerna i en tid då dessa står inför stora och svåra prövningar.

Fru talman! De förslag till grundlagsändringar som vi nu skall behandla ligger i linje med vad Lindbeckkommissionen rekommenderade. Jag har fått frågan hur Vänsterpartiet kan acceptera förslagen mot den bakgrunden. Jag har svarat att vi tar ställning i sak och att det finns åtskilligt av det som Assar Lindbeck och hans kolleger har sagt som vi är överens om. Det vi har vänt oss emot är anspråken på att förslagen skulle grundas på vetenskaplig teori ovanför huvudet på oss riksdagsledamöter. Vi har också lyssnat på ett par av landets ledande jurister som har uttryckt viss tveksamhet över om man verkligen kan göra så att väljarna inte skall veta om den nya riksdagen väljs för tre eller fyra år. Vänsterpartiet har ändå beslutat att stödja förslaget efter de justeringar som Thage G Peterson har redogjort för. Vi stödjer naturligtvis också yrkandet om återremiss. Vi tror inte heller att det finns absoluta juridiska sanningar ovanför politikernas huvuden. Man bör lyssna på kloka experter, men i slutändan kommer vi inte ifrån att vi måste tänka själva. En huvudanledning till att det är rimligt att förlänga mandatperioderna är att den politiska konjunkturcykeln är ett reellt existerande problem. Man kan se den i fullt sving i denna valrörelse. Nya majoriteter i riksdag, landsting och kommuner måste få rimlig tid på sig att genomföra en politisk strategi. Thage G Peterson har talat om risken för minskad politisering. Det finns naturligtvis en sådan risk. Det är inte bara en risk utan en realitet att vi har fått minskad politisering. Jag tror dock att det inte handlar så mycket om att man skall få rösta ofta i allmänna val. Det handlar i stället mera om på vilket sätt flera människor skall engageras i politiken utanför parlamenten och mellan valen. Vi skall gärna försöka att bli mera utåtriktade, vilket Thage G Peterson begär. Egentligen är det ganska små förändringar som vi nu vill göra i grundlagen med tanke på de djupgående problem som vi försöker lösa. De politiska partierna stagnerar, tappar medlemmar och har svårt att upprätthålla aktiviteten vid gräsrötterna. En viktig orsak är att de som inte har parlamentariska uppdrag känner sig utanför. De kan inte påverka. Den politiska klassen håller på att bli en realitet. Byter vi regering över blockgränserna ytterligare ett par gånger så kommer vi att få ett ganska stort överskott av unga politiska lejon utan annan yrkeserfarenhet än från politiken och tillvanda till löner i 25 000 De politiska partierna speglar fortfarande i huvudsak förra sekelskiftets sociala mönster. Frågan är om vi överlever in i nästa århundrade. Finansdepartementet, gör i en ny bok olycksbådande jämförelser med frihetstidens partistrider mellan hattar och mössor, de som slutade med Gustav III:s statskupp. Så illa skall det väl inte gå, men vi måste säkerligen förnya oss för att överleva. Vi håller på att få ett nytt slags klassamhälle där få kallar sig arbetare eller tjänstemän och ännu färre känner en självklar tillhörighet till ett politiskt parti. De flesta anser att samhället består av tre sorters människor. För det första: de däruppe -- några tusen höjdare i företag, politik och organisationer som bestämmer. För det andra: vanligt folk. För det tredje: de därnere -- de arbetslösa, de förtidspensionerade och de nya invandrarna. De flesta upplever maktlösheten som ett långt större problem än usla materiella villkor, och många känner att de helt står utanför varje möjlighet att påverka samhället. Det minskande handlingsutrymmet för den ekonomiska politiken som följer av det alltmer internationaliserade kapitalet kör över vallöften och späder på politikerföraktet. Vi har försökt ta upp frågan om politiskt utanförskap i motionen. Vi föreslår bl.a. utvidgad rösträtt för invandrare. Människor upplever alltmer politiken som teater, som ett skådespel. Valundersökningen år 1991 visade att politikers kunskaper lönade sig dåligt. Det som gav framgång var utstrålning. Liksom Peter Sellers i filmen om Mr Chance skulle man säga meningslösheter på ett sådant sätt att var och en kan lägga in det den själv vill höra. Vi går i år mot två för Sveriges framtid avgörande valrörelser: Riksdagsvalet och folkomröstningen om svenskt medlemskap i Europeiska unionen. Inget tyder på att saklighet och kunskap kommer att få större genomslag denna gång. Det finns snarare tecken som tyder på att nivån på retoriken och de spektakulära utspelen kommer att slå nya rekord. De professionella producenterna av åsikter laddar upp som aldrig förr. Metoderna att förmedla ett skenbart budskap är nu så raffinerade att de överträffar bloddopningen. På en kurs härförleden fick jag lära mig hur man skall göra för att få ut ett budskap i TV. Det gäller att ha klart för sig vad man vill ha sagt. Det skall vara enkelt, och man skall ständigt upprepa det. Det duger inte med några å ena sidan och å andra sidan eller med ånger och osäkerhet. Titta med fast blick intervjuaren i ögonen, kläm till med en siffra eller ett påstående och spara samvetskvalen till kvällen. Ny demokrati har ett visst ansvar för att pajaseriet har slagit nya rekord. Men jag tror att Ny demokrati är ett symtom snarare än en orsak. Jag tror inte heller att vi andra skall sätta oss på alltför höga hästar. Även våra partier blir alltmer av företag som saluför produkter. Även vi gör desperata utspel för att vi skall bli synliga i TV. Thage G Peterson talade om att man skall ändra valsystemet så att regeringsmakten stärks. Men vi kan ta USA, där det finns två stora partier, som exempel. Demokratin är inte starkare i USA, snarare tvärtom. Valdeltagandet är uselt. Det har medfört att de två stora partierna ligger oerhört nära varandra och att ideologierna har mycket svårt att dra till sig en levande debatt. Lindbeckkommissionen trodde att vägen att höja riksdagens anseende och stärka regeringsmakten var ytterligare professionalisering, färre riksdagsledamöter, mindre makt för intresseorganisationer och mera makt för ekonomer och andra experter på departementen. Jag tror snarare att det är tvärtom. Vi behöver fler politiker som var och en har bättre förankring utanför parlamenten. Det åstadkoms bl.a. genom att vi sitter färre mandatperioder. Vi behöver mera av levande folkrörelser och flera med mångsidig yrkesbakgrund bland politiker och tjänstemän. Det kan vara bra med ett ökat inslag av provval. Werner, var med i utredningen om personval. Det visar att vi tillmäter frågan stor vikt. Jag kan vara överens med Thage G Peterson om fördelarna och nackdelarna med personval. En fördel är att det blir fler tydliga ansikten. Nu pågår ett val i Italien, där en av huvudpersonerna använder två egna TV-kanaler. Det gör problemet mycket tydligt. Enligt min mening kan vi inte få ett rejält personvalssystem innan vi har gjort något åt maktkoncentrationen i medierna. Jag tillhör inte dem som skyller våra valresultat på orättvis mediebevakning. Men vi borde kunna vara överens om att starka offentligt ägda och partipolitiskt neutrala etermedier och politisk mångfald inom pressen är ett livsvillkor för valrörelser med starka inslag av personval. På ett område tystnar allt borgerligt tal om valfrihet, trots att det i regeringsdeklarationen talades om en valfrihetsrevolution. Det gäller val av statsöverhuvud. Frågan om monarkin är visserligen mest en symbolfråga, men också den är en del av politikerföraktets och mediemaktens problematik. Vilka politiker, förutom en och annan dödspilot från Vänstern, vågar i dag angripa fjanteriet och fjäsket kring kungahuset inför risken att hundra hungriga galapettrar som inte vädrat en fiende på ett decennium hänger ut oss till spe och varnagel? Det har åter blivit populärt att kalla sig liberal. Det manifesterades bl.a. av att Folkpartiet förlängde sitt partinamn. Mot denna bakgrund är det egentligen ganska underligt att det finns så få som vågar stå för de klassiska vänsterliberala och vänstersocialdemokratiska kraven på religionsfrihet, fri uppfostran och republik. Hur kan vi i nådens år 1994 acceptera att små barn skall påtvingas den rena Lutherska läran, att regeringen skall godkänna vem kronprinsessan skall gifta sig med och att hon inte får resa utomlands utan att Kungen godkänner det? Finns det inga äkta vänsterliberaler längre? Fru talman! Jag yrkar, som redan sagts, bifall till återremissen. Jag har önskemålet att konstitutionsutskottet skall fundera litet ytterligare över 75-årsminnet av den svenska parlamentariska demokratins genombrott. Skulle man inte rent av kunna ta ett initiativ för att genomföra den parlamentariska demokratins principer fullt ut också vad gäller kungahuset?

Fru talman! Äntligen står vi i beredskap att genomföra en rad nödvändiga och länge önskvärda författningsändringar. Betänkandet innehåller såväl stort som smått. Till det lilla i sammanhanget vill jag utan vidare hänvisa till de krav som bl.a. Johan Lönnroth apostroferade och som gällde införandet av republik. Det var som att höra ett eko från detta sekels barndom när I själva verket är monarken en symbol för nationen -- som jag tror att ungefär 99 % av befolkningen vill behålla. Då slipper man också undan det bråk som lätt uppstår i en presidentvalskampanj. Däremot vill jag naturligtvis ge Johan Lönnroth rätt i att frågan om statschefens religiösa tillhörighet är något som i och för sig borde vara statschefens privatsak. Men här har inte utskottet velat förekomma Kyrkoberedningen, utan utgår från att beredningen kommer att ta upp de frågorna. Den i särklass nu viktigaste förändringen är förändringen av valperiodernas längd från tre till fyra år. Men jag skall utan vidare säga att jag känner en viss tveksamhet över tillvägagångssättet att inte i vanlig ordning ändra grundlagen på den punkten. Nu blir det ändå formellt riktigt. Men det är fullt rimligt att diskutera själva uppläggningen. Orsaken till att vi nu går över till fyraåriga mandatperioder hänger självfallet samman med att man rätt allmänt har konstaterat att det har varit rätt misslyckat med de treåriga perioderna. Jag skall gärna stryka under att jag helst hade sett att rullande valperioder hade införts, som t.ex. i Danmark eller Storbritannien. Jag hade också helst sett att den gemensamma valdagen hade försvunnit. Men det har inte gått att uppnå någon överenskommelse på de punkterna, utan vi får acceptera de förslag som har kommit fram. Det har ändå blivit en klar förbättring i förhållande till den tidigare situationen. Jag tror att förlängningen av valperioderna kommer att gynna parlamentarismen rent generellt. Jag tror också att upplösningsinstitutet i det här sammanhanget kan få en förnyad betydelse i framtiden. En annan stor förändring är införandet av personvalsmomentet. Personval har naturligtvis funnits inom i varje fall det parti jag företräder, Moderata samlingspartiet. Inte någon riksdagslista har fastställts utan att det har funnits ett provval i bakgrunden att falla tillbaka på. Men provvalet har varit en angelägenhet för partimedlemmarna. Det står naturligtvis öppet för envar att bli medlem i ett politiskt parti. Men självfallet har väljaren på själva valdagen inte haft något reellt inflytande över valet av person. Vi får se vilken roll det modifierade danska systemet som skall införas kommer att spela i framtiden. Det finns dock anledning att varna för en övertro att vi med hjälp av detta system också har löst de djupare problemen. Det finns anledning att fästa uppmärksamhet vid den motion som Sten Andersson i Malmö har väckt. Han invänder mot personvalssystemet och varnar för eventuell korruption och ett ekonomiskt beroende hos kandidaterna av t.ex. bidragsgivare. Men som utskottets ordförande har påpekat finns det all anledning för konstitutionsutskottet att följa utvecklingen i det hänseendet mycket noggrant. Några kuriösa frågor har tagits upp i motioner och redovisas i betänkandet. Bl.a. har frågan om sambandet mellan mandat och parti aktualiserats. Ny demokrati önskar att en person som lämnar ett parti också skall vara skyldig att frånträda sitt ledamotskap i riksdagen. Någon sådan skyldighet finns inte och bör enligt utskottets mening inte förekomma. Hela resonemanget leder tanken till den strid som utkämpades under frihetstiden, principalatstriden, som fick sin lösning vid 1746/47 års riksdag. Lösningen gick ut på att ständerna helt och hållet underkände tanken att riksdagsledamöter skulle vara bundna av sina väljares föreskrifter. Det ledde i sin tur till att det blev klart inskrivet i 1809-års regeringsform ett förbud mot alla sådana imperativa mandat. Den känslan besjälar oss alltjämt i nådens år 1994. Vi har i det hänseendet tagit klart intryck av vad som hände för 250 år sedan. Frågan om antalet ledamöter i riksdagen berörs också i några motioner. Daniel Tarschys säger i sin motion helt lakoniskt att vi är för många. Det kan man i och för sig tycka. Men jag har roat mig med att fästa litet extra uppmärksamhet vid antalet frånvarande vid våra voteringar. Jag konstaterar att det är normalt att ungefär en sjundedel av riksdagens ledamöter är frånvarande av ett eller annat skäl. Det kan vara fråga om uppdrag av olika slag som tar ledamöternas tid i anspråk. Det kan naturligvis vara sjukdom. Men vi kan förutsätta att i framtiden då det kommer att finnas allt fler internationella uppdrag, kommer allt större krav att ställas på ledamöterna. Vi får vara beredda på att ett relativt stort antal ledamöter inte kan delta i voteringarna eller delta i riksdagsarbetet vid varje tillfälle. Detta gör att vi måste fundera över om vi verkligen är för många. Om vi ändå anser att vi är för många, måste vi fråga oss om ett mindre antal kan utföra samma mängd arbetsuppgifter som nu. Sannolikt är detta inte fallet. Då tvingas man lägga om riksdagens arbete högst väsentligt. Vidare har vi fråga om folkomröstningsinstitutet. Rent generellt säger Thage G Peterson att Socialdemokraterna minsann alltid har respekterat att man skall vara överens om de demokratiska spelreglerna och att borgarna har brutit mot detta på två punkter. En punkt skulle gälla utlandssvenskarnas rösträtt. Men låt mig knyta an till vad Johan Lönnroth sade tidigare. Det synes mig lämpligt att fira ett 75-årsjubileum för den allmänna rösträttens införande med att också ge våra utlandssvenskar den självklara rösträtt de bör ha. Det är detta synsätt som har varit vägledande för de borgerliga partierna i utskottet. Utskottet kräver inte någon förändring i fråga om folkomröstningsinstitutet. Utskottet säger bara att erfarenheterna av de folkomröstningar som genomförts i landet bör sammanställas och utvärderas. Detta tycker jag inte är för mycket. Det är snarare förvånande att Socialdemokraterna motsätter sig detta förslag. Vi kan ganska lugnt konstatera att erfarenheterna från folkomröstningar inte är enbart positiva. Vi hade en trafikomröstning som gav en överväldigande majoritet för att behålla den gamla vänstertrafiken, varpå riksdagen kort tid därefter beslöt att lägga om och införa högertrafiken. De båda omröstningarna om pensionsfrågan och kärnkraftsfrågan, med tre alternativ, har inte heller varit några stora föredömen när det gäller sättet att anordna folkomröstningar. Vi vet att det nu kommer att bli ökade möjligheter för medborgarna att lokalt ta initiativ till omröstningar. Mot denna bakgrund tycker jag att det finns alla skäl i världen att tillmötesgå det som tredje vice talman Bertil Fiskesjö har föreslagit i en motion, nämligen att sammanställa och utvärdera resultaten. De kan då eventuellt ligga till grund för nya förslag. En ändring av valsystemet har efterlysts av Thage G Peterson. Men utskottet är inte överens på den punkten. Vi moderater har deltagit i debatten med liv och lust, och vi har framfört förslag som ligger nära den tyska modellen. Men vi har också varit beredda att diskutera andra förslag. Det finns dock andra partier som inte är lika intresserade av en förändring i det hänseendet. Fru talman! Till sist vill jag säga att jag beklagar de malörer som inträffat i arbetet. Jag har därför i rådande situation ingenting emot att betänkandet återremitteras till utskottet. På så sätt kan vi få ett betänkande som i sin helhet täcker in alla de frågor som här är aktuella.

Fru talman! Jag missar naturligtvis inte chansen att få byta några ord med Birger Hagård om monarkin. Frågan om den rena lutherska bekännelsen skall visserligen behandlas av Kyrkoberedningen. Men vad anser Birger Hagård? Det kunde vara intressant att få höra vilken egen principiell uppfattning Birger Hagård har i frågan. Frågan är inte alldeles principiellt obetydlig i en tid då den religiösa fundamentalismen breder ut sig över världen. Är det inte ett problem med denna kvarvarande bestämmelse? Även om det är en liten fråga, är det ändå en ganska stor sak att vi begär att vårt statsöverhuvud skall ha en viss bestämd religiös inriktning. Jag skulle också gärna vilja höra vilken uppfattning Birger Hagård har om den fullständigt vanvettiga regeln som säger att regeringen skall godkänna den som kronprinsessan Victoria gifter sig med. Skall verkligen Birger Hagårds partikamrat Per Westerberg -- för att nämna någon i högen -- kunna bedöma om det är lämpligt att kronprinsessan t.ex. gifter med sig någon som inte tycker som han? Jag är medveten om att den reella makten att bestämma i någon annan riktning väl inte är så stor. Men även på den punkten handlar det om en principfråga. Är det inte fullständigt vanvettigt att sådana bestämmelser får leva kvar?

Fru talman! Jag vill gärna tillmötesgå Johan Lönnroth i hans mycket blygsamma begäran. Han vill höra min egen privata uppfattning i dessa två principfrågor. Jag trodde att det framgick rätt tydligt av vad jag tidigare sade att jag anser att även statschefens religiösa tillhörighet bör vara en privatsak. Man får anföra andra motiv för att kunna övertyga mig om motsatsen; det är möjligt att sådana argument kan finnas. Men rent allmänt anser jag det vara en privatsak. Naturligtvis bör detta även gälla vem kronprinsessan Victoria en gång i tiden avser att äkta. Det är sådant som är privatsaker, och det bör man kunna komma fram till. Men i det här landet är vi ju noggranna. Det skall utredas och framläggas förslag. Jag hoppas att dessa saker kommer att klaras ut. Det är min privata uppfattning. Jag har inte rådfrågat vare sig statsministern eller någon annan.
Fru talman! Jag tar då detta som ett löfte att frågan om åtminstone en utredning kommer upp i konstitutionsutskottet. Det finns faktiskt motioner i detta betänkande, vilka handlar om dessa saker. Även om vårt vänsterpartistiska krav är mer långtgående -- jag har inte så stort hopp om att få med mig Birger Hagård på det -- räknar jag med att Birger Hagård är beredd att medverka till att konstitutionsutskottet tar initiativ till att denna fråga utreds. Egentligen behöver ju inte frågan utredas, utan det skulle räcka med att man ser till att bli av med dessa historiska rester från ett gammalt och djupt odemokratiskt system.
Fru talman! Låt oss utgå från att Kyrkoberedningen klarar ut frågan om den religiösa tillhörigheten. Vi brukar ju inte ha för vana att föregripa det som olika utredningar sysslar med. Men Johan Lönnroth har alldeles rätt i vad gäller den stora frågan om republik eller monarki att jag på intet sätt delar hans allmänt principiella republikanska inställning. Tvärtom ser jag mig som en varm anhängare av monarkins fortbestånd i landet. Vad gäller andra detaljer kan det finnas all anledning att i olika sammanhang ta upp dem och åtstadkomma de -- som jag kallar dem -- nödvändiga moderniseringarna också på detta område. Det kommer säkert att komma fram.
Fru talman! Birger Hagård tog upp de två borgerliga övertrampen från den princip som vi båda hyllar och anser att man bör eftersträva, nämligen enighet i författningsfrågor om demokratins spelregler. Han tar upp frågan om folkomröstningsinstitutet som behandlas i detta betänkande. Catarina Rönnung kommer senare att ta upp den socialdemokratiska reservationen. Men min reaktion gäller följande: Här träffar vi en bred överenskommelse om ett antal författningsfrågor. Vid flera tillfällen diskuterar de politiska partierna om vilka frågor som bör bli föremål för riksdagens första grundlagsbeslut och om vilka som bör bli föremål för ett utredningsarbete. Ifrån dessa överläggningar kommer två utredningsförslag. Ett går ut på att man skall utreda frågan om delning av de största valkretsarna. Det andra går ut på att man skall utreda frågan om hur man skall komma åt missbruket av den fria nomineringsrätten. Men ett par månader efter denna överenskommelse slår de borgerliga ledamöterna i konstitutionsutskottet till och ''kastar in'' folkomröstningsinstitutet för utredning med sikte på beslutande folkomröstningar. Jag kan väl inte annat än agera mot denna något underliga form för enighet i författningsfrågor. Vid frågan om utlandssvenskarnas rösträtt gick man inte ens via en utredning, utan man gick direkt till ett första grundlagsbeslut i riksdagen. På denna punkt har riksdagen ett vilande grundlagsbeslut. Och vi socialdemokrater finner det anmärkningsvärt att riksdagen med bräcklig majoritet skall grundlagsskydda vissa utlandssvenskars rörsträtt. Fru talman! Jag upprepar det som jag i denna kammare sagt tidigare: Den borgerliga hanteringen av denna fråga visar på brist på respekt för de partier som är emot ett grundlagsfästande. Men det mest anmärkningsvärda, fru talman, är valet av den tidpunkt då de borgerliga vill grundlagsfästa utlandssvenskarnas rösträtt. I dag diskuterar flera länder frågor om medborgarskap och rösträtt. Starka krafter verkar också för att länder skall samordna sina regler på detta område -- vilket skulle vara önskvärt. Därför måste jag fråga Birger Hagård: Varför denna brådska? Varför detta ointresse att söka breda lösningar i dessa två frågor? Varför denna strävan att grundlagsfästa något som enbart kan bli en liten beståndsdel i en betydligt viktigare helhet?
Fru talman! Som jag sade i mitt anförande har vi från den borgerliga sidan sett frågan om utlandssvenskarnas rösträtt som en mänsklig rättighet. Vi har sett det som en skyldighet för landet att genomföra detta. Vi har i det här fallet helt enkelt inte velat finna oss i att Socialdemokraterna velat förhala frågan. Vi har inte velat finna oss i att man från socialdemokratisk sida inte utan vidare velat ge just alla dessa människor som gör så stora insatser för vårt land utomlands deras självklara rösträtt. Det har vi i hög grad ansett obefogat. Beträffande folkomröstningsinstitutet är en sammanställning och utvärdering av vunna erfarenheter det centrala. Det framgår också tydligt av utskottsbetänkandet. Det förvånar mig mycket att socialdemokaterna inte ens vill medverka till detta. Det verkar som att man anser om de erfarenheter vi hittills har skulle vara de bästa och att frågan över huvud taget inte behöver ventileras närmare.
Fru talman! Birger Hagård använder nu litet oförsiktigt uttrycket förhala. Då har jag en fråga till Birger Hagård, och jag hoppas att han inte blir mig svaret skyldig: Om Socialdemokraterna inte vill vara med om en viss grundlagsändring, betyder detta att de borgerliga partierna kommer att köra över socialdemokratin? Kommer de då att säga att det var synd att det stora socialdemokratiska partiet inte ville vara med om denna grundlagsreform och konstatera att Socialdemokraterna bara var ute efter att förhala, och att de därför beslutar i grundlagsfrågan? Vi socialdemokrater har inte behandlat grundlagsfrågor på det sättet. Vi har behandlat dem med den största respekt för andra politiska uppfattningar. Men Birger Hagård uttryckte det så att det var synd att Socialdemokraterna inte ville vara med om denna grundlagsändring men att man kommer att besluta så som man vill. Är det så ni tänker göra i fortsättningen?
Fru talman! Om Socialdemokraterna hade framfört ett enda vettigt argument när det gäller att skjuta upp ett beslut, i det här fallet om utlandssvenskarnas rösträtt, hade jag kunnat förstå det hela. Men något sådant argument har inte framkommit. Om Socialdemokraterna rent sakligt hade sagt att de ville se på den och den frågan i sammanhanget, tror jag att Thage G Peterson skulle ha fått gehör för de synpunkterna i den borgerliga kretsen. Jag har alltså inte vid något tillfälle hört några argument framföras mot utlandssvenskarnas rösträtt som förtjänar att tas på allvar.

Fru talman! Det är flera intressanta grundlagsfrågor som är upptagna i detta förhållandevis tunna betänkande. Jag skall hålla mig till några av dem som jag tycker är viktiga. Utskottets ordförande betonade inledningsvis att det är viktigt att vi kan nå betydande enighet när det gäller grundlagsändringar. Det tycker jag också. Men debatten måste gå vidare, även om man har kommit överens om vissa reformer. Alla är ju inte tillfredsställda med allt i de förändringar som har gjorts. Samhället förändras. Det finns alltså anledning att se till att den författningspolitiska debatten förs vidare -- det kan i sin tur leda till kommande förändringar. Vad gäller upprördheten över grundlagsregleringen av utlandssvenskarnas rösträtt, måste jag säga att den kom post festum. När frågan behandlades i utskottet upptäckte jag inte någon särskild upprördhet från socialdemokraternas sida. Jag såg det närmast som ett rutinmässigt nej-sägande. Jag vill säga, liksom Birger Hagård, att det inte har framförts något bra argument mot förslaget. Utlandssvenskarna har haft sin rösträtt genom vallagen. Vallagen kan ändras genom ett beslut. Nu grundlagsfästs utlandssvenskarnas rösträtt. Det blir alltså svårare att ta ifrån dem rösträtten igen. Jag tycker för min del att rösträtten skall följa medborgarskapet. Denna del blir naturligtvis viktigare, genom att våra utlandsrelationer ökar och genom att så många svenskar gör goda insatser för Sverige utomlands -- utan att de för den skull har lämnat landet för gott eller inte har något intresse av vad som händer i hemlandet. Vad sedan gäller de konkreta förslagen i det aktuella betänkandet, är det två förslag som är särskilt viktiga, nämligen övergången till fyraårig mandatperiod och personval. I den första frågan delar jag Birger Hagårds tveksamhet när det gäller den formella proceduren. Det hade naturligtvis varit snyggare om riksdagen hade fattat två beslut innan den nya mandatperioden påbörjas. Rent grundlagsmässigt är det möjligt att göra på det här sättet, men riktigt tilltalande är det inte. Övergången till en fyraårig mandatperiod är behäftad med två brister, och jag hoppas därför att den författningspolitiska debatten fortsätter. Vi har fortfarande gemensam valdag, vilket är konstigt. Vi är originella på en del sätt i Sverige, bl.a. på detta sätt. Jag kan inte tänka mig att man i något annat land skulle komma på tanken att koppla ihop de lokala och regionala valen och riksdagsvalen. Jag hoppas att den fortsatta debatten leder till att kommunalvalen skiljs från riksdagsvalen. Vad som sker i kommuner och landsting är ju utomordentligt betydelsefullt. Huvudparten av den samhälleliga verksamheten äger faktiskt rum där, om man ser till avgjorda ärenden och till hanteringen av samhällsekonomiska frågor. Det har inte gått att komma därhän nu, och det beror på socialdemokratiskt motstånd; annars hade en återgång till skilda valdagar skett för länge sedan. Den andra bristen är att man i samband med övergång till fyraårig mandatperiod inte har tagit upp frågan om upplösningsrätten. Det är mycket märkligt att höra utskottets ordförande först säga att vi måste ha en fyraårig mandatperiod för att möjliggöra ett längre planeringsperspektiv, bl.a. därför att det är viktigt att komma till rätta med samhällsekonomiska problem. I nästa andetag säger han att en fördel med den fyraåriga mandatperioden är att det kan bli enklare att använda sig av upplösningsrätten. Vad är det för mening med en fyraårig mandatperiod, om man varje gång det krisar till sig i detta hus skall börja prata om att upplösa riksdagen och anordna nyval? Då har ju den stabiliserande faktor som en fyraårig mandatperiod kunde vara gått förlorad. Detta har visat sig utomlands. När det finns möjlighet att lägga valen när som helst kan det bli tal om val när det krisar till sig. Då låser sig partierna i sina positioner, och då blir det svårt att träffa kompromisser, som alla egentligen anser är nödvändiga för samhället. Alla politiska partier börjar tänka på att det kanske blir val och att de därför inte kan göra upp med andra partier utan måste renodla sin profil. Helt allmänt kan jag säga att det är ganska märkligt att regeringen kan upplösa riksdagen. Regeringen är dock ett riksdagen underordnat organ, och ingen annanstans i samhället kan det underordnade organet avsätta det överordnade. Det är en mycket märklig ordning. Frågan om personval har utretts länge. Vi kunde ha haft sådana för länge sedan. Redan 1976 kom en utredning med förslag. Thage G Peterson uttalar sig nu mycket entusiastiskt för ökat inslag av personval. Så lät det inte tidigare. Socialdemokraterna har svängt i den här frågan, och det är bra. Jag tycker också att systemet med fakultativt personval är bra. Det kombinerar en viss styrning från de politiska partiernas sida med väljarnas fria rätt att satsa på de kandidater de helst vill ha. Jag tror inte att man skall underskatta effekterna av det här systemet när det träder i kraft. Det kan också medföra -- vilket jag tror att utskottets ordförande var inne på -- större uppmärksamhet lokalt och regionalt på de kandidater som väljarna utser till riksdagen. Vi har i vårt land fått en kolossal partiledardominans. De flesta vägleds av partiledarnas framträdanden och popularitet etc., och mindre av en värdering av de kandidater ute i valkretsarna som de faktiskt har möjlighet att välja in. Av detta kan också följa en större uppmärksamhet från mediernas sida. I samband med frågan om personval vill jag upprepa med Catos envishet att majoritetsval icke är personval i den mening som vi har diskuterat. Vid majoritetsval är de väljare som sympatiserar med ett visst parti piskade att rösta på den kandidat som partiet har nominerat, annars spolierar de dennes möjligheter att vinna. Personval i egentlig mening är alltså möjliga endast i ett proportionellt valsystem. I betänkandet har också behandlats frågan om ett mindre antal ledamöter. Flera har redan i sina inlägg ifrågasatt om det skulle vara så klokt att reducera antalet riksdagsledamöter. Jag har länge hävdat att det är bra med politiker och att det är bra att vi har ganska många politiker. Det ger flera kanaler till väljarna, och det ger en större möjlighet -- det är ett argument som sällan framhålls, men som jag brukar framhålla -- för politikerna att hävda sig. Ett litet antal politiker råkar lätt i händerna på alla möjliga intressegrupper, på lobbyorganisationer av olika slag, helt enkelt av det skälet att politikerna själva inte hinner penetrera frågorna i detalj, utan blir beroende av icke-politiska rådgivare. Jag tycker inte att det skulle vara en bra utveckling. Sedan har vi hela problemet med representativiteten i vårt land. Frågan om bundna mandat, som Ny demokrati har tagit upp, är speciellt intressant om man ser på situationen i Ny demokrati just nu. Ny demokrati har inte någon företrädare i denna debatt, så jag skall inte gå djupare in i frågan. Ny demokrati vill ha ett ännu mera utpräglat personvalssystem än det som nu föreslås. Samtidigt hävdar man att de valda skall vara helt bundna till sitt parti i riksdagen. Det är svårt att se hur detta går ihop logiskt -- det gör det naturligtvis inte. Samtidigt kan frågan ställas vilka personer inom Ny demokrati som just i dagsläget skulle ha varit skyldiga att lämna partiet och vilka som hade kunnat vara kvar. Vi skall alltså inte ha partibundna mandat på detta sätt. Det kan ju vara så att det är de som lämnar ett parti som hävdar att de i själva verket företräder partiets grundläggande åsikter. Jag hinner också med att något beröra folkomröstningsinstitutet. Jag tycker för min del att det är en ganska modest begäran som utskottet har, dvs. att detta institut skall ses över. Det har stora brister såsom det har tillämpats hos oss -- ingen kan påstå någonting annat. Vi kommer att få de bristerna illustrerade i den kommande omröstningen i EU-frågan. Om det blir ett nej, kan det ifrågasättas om riksdagen kommer att respektera beslutet, eftersom omröstningen formellt sett endast är rådgivande. En invändning mot den nuvarande ordningen -- som jag tycker är viktig och som jag gärna vill framhålla -- är att det finns risk för att det görs omröstningar på ett otillfredsställande beredningsunderlag. Om jag tar EU-frågan som exempel, är det så att det först blir en folkomröstning och därefter görs en noggrann behandling i riksdagen. Jag skulle helst vilja ha det så att riksdagen först bereder och behandlar en fråga ordentligt och att de politiska partierna tar ställning, och sedan finns det en viss mekanism -- hur den skall vara utformad skall jag inte gå in på här -- som innebär att frågan kan gå till folkomröstning. Då finns bara alternativet ja eller nej till det av riksdagen fattade beslutet. Då finns det ett beredningsunderlag, och då vet folk vad de röstar om. Den ordningen borde vi ha. Man kan naturligtvis göra många olika reflexioner om folkomröstningars förenlighet med det parlamentariska systemet och liknande. Men folkomröstningsinstitutet är inskrivet i vår författning, och om ingen föreslår att det skall avskaffas bör vi åtminstone se till att det är rationellt och någorlunda vettigt utformat. Det bör finnas en beredskap så att vi har ordningen klar för oss. Då slipper vi diskutera formerna när folkomröstningar blir aktuella. Jag vill göra en liten reflexion när det gäller valsystemet. Utskottets ordförande talar sig varm för en förändring av valsystemet för att stärka regeringsmakten. Johan Lönnroths invändning är relevant. Det finns inga som helst bevis på att man i någon mening har fört en bättre politik i länder där överväldigande majoriteter har styrt. Det är en myt; det går inte på något sätt att vetenskapligt bevisa. Det är många faktorer som spelar in. Frågan om starkare regeringar eller riksdagar kan vara ett slags demokratifråga. Bortsett från det skulle jag vilja ställa en fråga till utskottets ärade ordförande: Hur vill Socialdemokraterna förändra valsystemet för att säkerställa starkare regeringar? Jag utgår ifrån att det främst gäller starka socialdemokratiska regeringar.
Fru talman! Den punkten försökte jag diskutera under författningsöverläggningar med de borgerliga partierna, Vänsterpartiet och Ny demokrati. Inget parti visade det minsta intresse av att diskutera frågan, lyssna på argumenten eller syna dem. Det utbröt en oerhört stor irritation bland de andra partierna när jag undrade om vi inte ens skulle diskutera de 39 utjämningsmandaten när det gäller att något minska effekten av riksproportionaliteten och antalet ledamöter av kammaren. Jag tycker nog att tredje vice talmannens fråga kom litet sent i debatten, eftersom jag har gjort så många ansträngningar under det gångna året för att få diskutera valsystemet med de borgerliga. Fru talman! Jag vill gärna upprepa vad jag sade i mitt anförande. Det är självklart fritt för alla politiska partier att i likhet med medierna och enskilda medborgare bedriva opinionsbildning i författningsfrågor. Vi som har deltagit i överenskommelsen är inte oförhindrade att föra en sådan diskussion. Men det är ändå en bit att gå från opinionsbildning till beslut. Innan bläcket hade torkat på pappret för författningsöverenskommelsen slog de borgerliga till i KU med ett utredningsbeslut som inte hade diskuterats med Socialdemokraterna. Fru talman! Detta är inte bara ett övertramp. Det är bristande respekt för oliktänkande när det gäller grundlagsfrågor. Frågan om utlandssvenskarnas rösträtt och den diskussion som fördes i KU lämnar inte tredje vice talmannen någon ro. Vi trodde inte ens i våra vildaste fantasier att de borgerliga skulle vilja ha ett direkt grundlagsbeslut. Det argument som vi hade och har räcker faktiskt. Detta är en grundlagsfråga. Frågan borde ha varit föremål för överläggningar och diskussioner mellan de politiska partierna. Jag förstår inte att de borgerliga i denna viktiga fråga har mage att gå förbi invandrarnas rösträtt i riksdagsvalen med tystnad, precis som om Sverige inte hade några invandrare. All uppmärksamhet ägnades åt grundlagsregleringen av utlandssvenskarnas rösträtt. Den stora gruppen invandrare i Sverige förbigicks med tystnad. Man hade ingen som helst respekt för den gruppen. Fru talman! Mina frågor kvarstår. Varför har man denna brådska? Varför är Bertil Fiskesjö så ointresserad av att söka breda lösningar?

Fru talman! Det har verkligen sökts breda lösningar. Det har förts oändliga överläggningar om de författningsförslag som nu läggs fram. Frågan om utlandssvenskarnas rösträtt var ur författningsteknisk synpunkt väldigt enkel. Den var utredd tidigare. Det har flera gånger tidigare funnits förslag i riksdagen om detta. Frågan var genomdiskuterad. Det fanns så att säga inga tekniska komplikationer. Frågan var om man ville ha utlandssvenskarnas rösträtt garanterad i grundlagen eller om man skulle nöja sig med att den fanns i vallagen och därmed riskera att en tillfällig majoritet skulle kunna ta ifrån dem rösträtten igen. Jag tycker för min del att svenska medborgare skall ha rösträtt. Så enkel är min inställning. Jag uppfattar utskottets ordförande så, att Socialdemokraterna kommer att driva frågan om invandrarnas rösträtt i riksdagsvalen. Jag noterar dock att Socialdemokraterna backade från kravet på att icke svenska medborgare skulle få delta i folkomröstningen om EU. Jag förstår att ni backade i den frågan. Varför gör jag det? Jo, det är alldeles orimligt att en del människor har rösträtt i två länder. Så skulle det i stor utsträckning bli om invandrarnas rösträtt i riksdagsvalen knöts till bostadsorten och inte till medborgarskapet. Den frågan får vi tydligen fortsätta att diskutera. Socialdemokraterna talar ständigt om starkare regeringar. Man betraktar väl över huvud taget inte några regeringar som starka om de inte är socialdemokratiska. Det är väl det första villkoret för att en regering skall anses vara stark. Vi har dock ett proportionellt valsystem i vårt land. Om det skall förändras måste vi diskutera hur det skall ske. Det finns naturligtvis olika metoder. Man kan höja spärrgränsen. Man kan höja den till 5 % eller 10 % om man vill, men det är orimligt. Redan 4-procentsspärren har ju ifrågasatts av många, eftersom en mycket stor del av den svenska befolkningen kan bli orepresenterad i riksdagen. Om man på något sätt vill garantera att varje tillträdande regering skall ha majoritet här i riksdagen hjälper det inte att göra småjusteringar i valsystemet, vilket tydligen Thage G Peterson hade tänkt sig under de överläggningar som har förts som inte jag känner till. Det krävs mycket stora och genomgripande förändringar av valsystemet om det skall leda till majoritetsregeringar i alla lägen.
Fru talman! De borgerliga genomförde det första beslutet om en grundlagsreglering av utlandssvenskarnas rösträtt mot en mycket stark oppositions vilja här i Sveriges riksdag. De borgerliga partierna var inte beredda att ta någon hänsyn till den socialdemokratiska uppfattningen i denna grundlagsfråga. Nu påpekade jag att de borgerliga inte heller visade det minsta intresse för invandrarnas rösträtt i riksdagsvalen. Den frågan kan ju inte ses helt isolerad. Jag sade i ett tidigare replikskifte här i kammaren i dag att det i många länder runt om i Europa nu pågår diskussioner om att få enhetliga röstregler och att frågan om grundlagsreglering, som nu ligger vilande här i Sverige, hänger samman med det. Men det borgerliga ointresset för invandrarna och deras rösträtt i rikssammanhang kvarstår. Det var ju de borgerliga, tredje vice talman, som från början var emot att invandrarna skulle ha rösträtt i den kommande folkomröstningen om EU. Det var de borgerliga som var emot detta. Vi hade ett sådant önskemål, men för att komma fram till en enighet om när folkomröstningen skulle äga rum blev det ett givande och ett tagande i de överläggningarna. Tredje vice talmannen måste väl ändå medge att vi inte kan ha folkomröstningen på tre, fyra olika dagar. Vi måste ju ena oss om en dag då hela svenska folket kan gå till folkomröstning.

Fru talman! Om det är en så stor hjärtefråga för Socialdemokraterna att undanröja det vilande beslut om en grundlagsändring som gör att utlandssvenskarnas rösträtt blir reglerad i grundlagen, går det ju bra att göra detta till en valfråga. Det finns i så fall anledning att se fram emot en sådan diskussion. Skall inte alla svenska medborgares rösträtt vara fastlagd i grundlagen? Jag tror inte att det här blir en bra valfråga för Det sägs att vi är ointresserade av invandrare. Nej, så är det inte alls. Varför skulle vi vara ointresserade av dem? Vi måste ju ha någon ordning och reda när det gäller de system som tillämpas i vårt land. Tycker verkligen Thage G Peterson och Socialdemokraterna att det är rimligt att människor bosatta i Sverige samtidigt deltar i folkomröstning i t.ex. Finland och Sverige eller i Sverige och Norge? Är detta rimligt? Så några ord om diskussionerna ute i Europa om hur rösträttsreglerna skall vara utformade. Den stora frågan där har varit den kommunala rösträtten. Jag vill påstå att initiativet till att ge icke-svenska medborgare rösträtt i kommunala val faktiskt togs i en centermotion. Jag satt själv med i KU redan på den tiden. Men det här blev ingen större stridsfråga, utan frågan avgjordes i stor enighet. Jag tycker att det är en rimlig ordning. Jag anser att vi hamnar i en situation med en lång rad tvetydigheter och svårigheter, inte bara i samband med folkomröstningar utan också i samband med vanliga riksdagsval, om vi inför dubbel rösträtt för utländska medborgare.

Herr talman! Jag vill i och för sig inte på nytt ta upp hela den debatt som både Bertil Fiskesjö och jag har haft med Thage G Peterson, utan jag vill bara erinra om några fakta när det gäller folkomröstningsinstitutet i Sverige -- ett område där Socialdemokraterna förvisso inte har ett ärofullt förflutet. 1950 tillsattes den s.k. folkomröstnings och valsättsutredningen. Den resulterade så småningom i ett förslag till ändring av vårt folkomröstningsinstitut, en ändring som drevs igenom 1954 i enighet mellan partierna. Det var alltså ett vilande grundlagsförslag. Men efter valet till riksdagen, då det alltså skulle bekräftas på nytt, kom det inte något nytt förslag från Socialdemokraterna. Man var inte längre intresserad av att fullfölja den aktion som man tidigare hade inlett för att utvidga reglerna för folkomröstningsinstitutet. Man teg ihjäl det hela -- av taktiska skäl, eftersom man inte ville ge någon annan möjlighet att formulera frågor i den ATP Inte är det ett särskilt ärofullt förflutet som man har i de här frågorna. I själva verket är socialdemokraterna ganska så ointresserade av folkomröstningar och av de möjligheter som människorna därigenom får när det gäller att ge uttryck för sin politiska uppfattning.

Herr talman! Jag har ett par undringar med anledning av Catarina Rönnungs anförande. Catarina Rönnung säger att hon tar avstånd från beslutande folkomröstningar. Ja, men hur betraktar Catarina Rönnung då den förestående omröstningen om EU? Här har de politiska partierna sagt att vi skall följa omröstningsresultatet. I realiteten skall folkomröstningen alltså vara beslutande. Gäller inte detta längre för socialdemokratin? Vidare säger Catarina Rönnung att vi kan avvakta och lära av EU-omröstningen. Ja, det är precis vad vi föreslår i utskottsskrivningen. Vi skall ta till vara de erfarenheter som vi har av alla mer eller mindre konstiga folkomröstningar som vi hittills har haft, naturligtvis inklusive den omröstning om EU som vi kommer att ha. På den punkten finns det således ingen åsiktsskillnad när det gäller Catarina Rönnung och mig. Självklart skall vi alltså ta vara också på den lärdom vi kan dra av EU

Herr talman! Vi är eniga om att de politiska partierna har ett stort ansvar. Men jag kan väl få spinna litet vidare på hur jag har tänkt mig det. Utskottets tillstyrkan av motionen innebär endast att frågan skall utredas. Mina tankegångar är självfallet att man ytterligare skall betona de politiska partiernas ansvar, även i sådana frågor som skall gå till folkomröstning. Det följer av min tanke att man först skall fatta beslut i riksdagen. Då är frågan genomdebatterad, den har manglats i utskotten och man har ett klart beslut. Sedan har man möjlighet att gå till folket och fråga: Vill ni ha det här eller vill ni inte ha det? Ja eller nej? Då har partierna markerat vad de tycker. Frågan är utredd. Det är klart vad folket skall ta ställning till. Catarina Rönnung är mycket belåten med nuvarande system. Hon säger att det inte är någonting som hindrar att de politiska partierna säger att de skall respektera omröstningsresultatet. Jag bortser från att jag själv röstade för högertrafik. Oavsett hur man röstade den gången var en överväldigande majoritet för nej-alternativet. Det kan vi inte bortse från. Sedan fattade riksdagen ett beslut om att vi skulle övergå till högertrafik. Det tycker jag i och för sig var bra. Men det var inte i någon god harmoni med det utslag som folkomröstningen hade gett. Det kan man inte påstå. Vi hade en omröstning om ATP med tre linjer. Vi hade en omröstning i kärnkraftsfrågan med tre olika linjer: Nej till kärnkraft, ja till kärnkraft och ja eller nej till kärnkraft med förnuft, eller hur det hette. När omröstningen var klar visste man inte vad folket hade beslutat. Fortfarande strider de som sysslar med sådana här frågor här i riksdagen om vad folket egentligen beslutade Nu får vi dess bättre bara ett ja och ett nejalternativ i den kommande folkomröstningen om EU. Men det är ingen garanti för framtiden, Catarina Rönnung. Det jag menar är att om vi skall ha folkomröstningsinstitutet inskrivet i grundlagen, skall det vara utformat på ett sådant sätt att det kan praktiseras effektivt, men också anständigt.

Herr talman! Jag har väckt en motion med anledning av detta betänkande. Men jag kommer inte att yrka bifall till densamma. Detta beror inte på att jag inte står bakom min motion, utan det baseras på det faktum att jag som enskild ledamot av riksdagen skall ha rätt och skyldighet att motionera även om det strider mot den uppfattning som majoriteten i mitt parti har. Sedan är det min skyldighet att inom partiet aktivt driva frågan i den riktning som jag vill. Men att påstå att jag har rätt och övriga i mitt parti har fel tycker jag är litet väl övermaga. En del saker är bra i det här betänkandet, och det tyckte jag att utskottets ordförande mycket tydligt klargjorde. Det gällde de förlängda valperioderna. Man behöver inte understryka de argumenten mer, utan det han sade räcker och är bra. Herr talman! När propositionen kom och jag skrev min motion efterlyste jag en analys och en förklaring av fördelarna med personval. Jag begärde att de skulle redovisas i betänkandet. Men jag måste tyvärr konstatera att där inte står så mycket om fördelarna med ett personval. Man har ibland sagt att det finns stöd i Personvalskommittén för ett ökat personval, men hur många har egentligen tillgång till dess betänkande? Man brukar faktiskt i en proposition eller i ett betänkande tala om varför man gör si eller så när det handlar om en så pass stor förändring som denna. Jag har självfallet inget emot att medborgarnas engagemang stärks eller att deras intresse för politiken förbättras. Frågan är: Hur skall man kunna mäta detta? Jag tycker att en faktor kan vara valdeltagandet.

Man skall inte räkna bort det när det gäller måttet på medborgarnas intresse för och engagemang i politiken. En annan sak som man däremot kanske borde göra för att öka medborgarnas intresse och minska det s.k. politikerföraktet är att lova litet mindre. Man borde bara lova sådant som man har en rimlig chans att stå för. Man kan också sluta med sådan verksamhet som avslöjades för någon månad sedan, där i stort sett samtliga ungdomsförbund var inblandade. Personer som i dag har säte i kammaren måste ha varit medvetna om detta. Det är hårda ord, men det var kvalificerat bedrägeri som man sysslade med för att få in mer pengar till ungdomsförbunden. Det är min bestämda uppfattning att man skall vara positiv till förändringar. Men förändringar skall baseras på goda erfarenheter. Finns det sådana vad gäller personval? Jag är medveten om att det är viktigt med goda företrädare för ett politiskt parti. Men jag tror ändå att det är det partiet står för, de frågor man driver, som kommer på första plats, i stället för den person som företräder partiet. Jag skall erkänna att Carl Bildt är en mycket bra partiledare för mitt parti. Men jag tror inte att någon socialdemokrat röstar på Moderaterna av det skälet att Carl Bildt är en skicklig politiker. Detsamma gäller för Ingvar Carlsson. Inte röstar någon med moderata värderingar på Socialdemokraterna därför att Ingvar Carlsson är en god socialdemokratisk företrädare. Låt oss titta på hur det är i länder som har ett jämfört med Sverige större inslag av personval i sina valsystem. Jag måste säga att man kan bli litet skrämd. Där är korruptionen, herr talman, mycket utbredd. Det kostar pengar för den enskilde att ställa upp i en valkampanj. Det är inte ofta jag är överens med Johan Lönnroth. Men jag såg också programmet 8 dagar i går. Det scenario som utspelades från Italien är något som vi alla absolut måste kämpa för icke blir verklighet i Sverige. Vid personval är -- vi har ju sett vad som har hänt utomlands -- risken uppenbar för ett ekonomiskt beroende för att kunna kandidera till någon politisk post. Det här tas förvisso upp i någon mening i betänkandet, där det talas om att denna risk kan finnas, att man skall försöka beakta detta och att man senare skall komma med eventuella korrigeringar om det visar sig nödvändigt. En sak kan vi vara överens om: Om vi får ett personval innebär det att den person som har egna ekonomiska resurser eller starkt stöd har betydligt större möjligheter att bli vald än den som saknar materiella tillgångar. Låt mig ta ett exempel. En person blir sponsrad av SAF i en valrörelse. Sedan kommer i riksdagen upp en fråga där SAF och det parti som personen i fråga är invald för har skilda uppfattningar. Hur skall man då som riksdagsledamot agera? Skall man följa den uppfattning som ens parti har, eller skall man följa den uppfattning som sponsorn har? Om man inte följer den uppfattning som sponsorn har kan man känna sig mer eller mindre blåst på kampanjpengarna inför nästa valrörelse. Den risken kan man inte nonchalera. Det har sagts att om 8 % av väljarna röstar för en viss kandidat skall kandidaten flyttas upp på listan. Jag måste ställa en fråga framför allt ur demokratisk synpunkt: Men skall de 92 % av väljarna, som tycker att den lista som partiet internt har fastställt är i ordning, helt nonchaleras? Jag tycker att det är en egendomlig form av demokrati att 8 % slår ut 92 %. Herr talman! Vi har i Sverige allmän och lika rösträtt. Vi har också tidigare haft en allmän och lika rätt att bli vald. Men jag är inte helt säker på att detta håller om vi får personval i Sverige. Till slut ett par frågor. På vad baseras påståendet att ett ökat personvalsinslag skulle öka medborgarnas engagemang och intresse för politiken? Hade det varit helt fel att säga så här: 92 % av väljarna kanske föredrar, som jag framhöll i mitt exempel, att inte markera person på listan. Skulle inte den lista tas upp till behandling som 92 % av väljarna tycker är den korrekta, med de kandidater som står upptagna på den? Allra sist, herr talman, en fråga till tredje vice talmannen: Vad är det som säger att massmedierna skulle ha större intresse för valsedlarna om vi hade personval i stället för det system som vi har i dag?

Herr talman! Bara några kommentarer med anledning av Sten Anderssons anförande. Det gäller först att understryka att personröstningen är, som det heter, fakultativ. Det är inte ett tvång att rösta på person, som det är i Finland. Man kan välja listan, och man kan välja att markera person. Vidare bör man notera att det finns flera länder som har haft liknande system. Danmark har haft sådant system i många år, Belgien, och det finns andra. De bekymmer som Sten Andersson radar upp har man inte upptäckt där. Resultatet av undersökningar som gjorts och den offentliga statistiken visar att ungefär hälften utnyttjar möjligheten till personmarkering. Vad som är intressant är när Sten Andersson jämför sig med partiledaren Carl Bildt. Som det är nu -- det framhöll jag i mitt anförande -- är det ju partiledarna som dominerar totalt. Folk tror t.o.m. att de väljer in partiledaren när de röstar på ett visst parti. Jag glömmer aldrig den gång jag delade ut valsedlar utanför gymnastiksalen i Lund. Det kom en person som till min glädje ville rösta på Centerpartiet. Han fick listan i sin hand. Han tittade på den och sade: Nej, jag vill rösta på Redan på den tiden var det alltså så att man inte hade klart för sig vilka man egentligen väljer in. De flesta väljer faktiskt inte in partiledaren. De väljer in Sten Andersson och andra. Då är det väl bra om de får chansen att särskilt markera sitt val. Jag tycker också det är bra att de kandidater som agerar på det regionala och lokala planet blir föremål för uppmärksamhet från massmediernas sida. Nu är det ganska otacksamt att vara lokal representant för ett politiskt parti. Jag brukar säga så här: När min partiledare hostar blir det en rubrik i en tidning. Om jag går på händerna mellan Trelleborg och Malmö är det ingen som noterar det i en valrörelse. Jag ser denna reform som ett litet steg, dock ett steg, för att öka intresset för de personer som partierna faktiskt väljer in. Det höga valdeltagandet och personval tycker jag inte har någon direkt anknytning. Det har varit högt valdeltagande i samtliga nordiska länder. Det beror på en lång rad olika faktorer. Det proportionella valsystemet är säkert en väldigt viktig faktor. Flera partier kan konkurrera, och det stimulerar valdeltagandet. Vidare har vi en gammal tradition av föreningsliv och liknande som saknas på en del andra håll. Någon större påverkan på valdeltagandet totalt sett tror jag inte att personvalsinslaget kommer att ha, eftersom valdeltagandet redan är väldigt högt i vårt land.
Herr talman! Först som sist: Jag följer debatterna framför allt i södra Sverige. Jag har noterat att Bertil Fiskesjö inte har behövt gå på händerna för att få uppmärksamhet i olika medier. Det klarar han mycket bra tack vare den kompetens som han besitter. Jag jämförde mig inte med Carl Bildt, det vill jag starkt betona. Apropå exemplet med Gunnar Hedlund tror jag ändå att väljaren i fråga tyckte att Gunnar Hedlund stödde en god idé och inte tänkte på att personen Gunnar Hedlund i sig kanske var allmänt gemytlig. Fortfarande har jag inte fått några svar på de frågor jag ställde. Vad är det som säger att engagemanget och intresset från medborgarnas sida blir större om vi får personval? Nu nämnde Bertil Fiskesjö två länder som har personval, Belgien och Danmark. Jag känner till många andra länder med större personvalsinslag, precis som här föreslås. Där är engagemanget inte precis så utbrett, för att vara litet snäll, utan tvärtom. Där är valdeltagandet mycket lågt. I min motion har jag tagit upp frågan om korruption. Det krävs egna ekonomiska resurser och kontakter. Man blir beroende av en sponsor. Den som saknar ekonomiska resurser har, om vi inför personval, mindre möjligheter att komma fram inom ett politiskt parti än den som har resurserna.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att det här är ett försiktigt förslag. Det ger medborgarna möjlighet att påverka personvalet, men det innebär ingen skyldighet. Så är det däremot i Finland. Där måste man rösta på person. Där har naturligtvis de ekonomiska förutsättningarna för olika kandidater diskuterats mycket flitigare än på annat håll. Jag erkänner gärna att detta kan bli ett problem, och det säger vi också i utskottets betänkande. Hur det blir beror på hur vi går vidare med personvalsinslaget i vår författning. Men det är givet att vi får hålla ögonen på detta. Samtidigt kan vi säga att det i väldigt stor utsträckning blir medieval i vårt land, oavsett om man har pengar eller ej. Om regional-TV i Malmö hellre frågar Carl Bildt vad han tycker i olika politiska frågor än Sten Andersson, är detta betänkligt inför valet. Väljarna väljer inte in Carl Bildt utan Sten Andersson. Då borde åtminstone regional-TV i Malmö ha Sten Andersson i stolen som svarade för sina åsikter. Jag vill gärna tillägga att det inte är oviktigt vilka som sitter i en riksdagsgrupp. Jag vänder mig bestämt emot det allmänna synsätt som är väl spritt och som en del politiker stryker medhårs och säger: Det är ledningen i riksdagsgruppen som beslutar. Övriga riksdagsledamöter har ingenting att säga till om inom en riksdagsgrupp. Jag vill bestämt understryka att det i varje fall inte är så inom Det är alltså inte bara av vikt att man tillhör ett visst parti och att det går bra för partiet. Det är också av stor vikt vilka personer som sätts in för att representera partiet i denna enligt min mening ärade församling.
Herr talman! Precis som Bertil Fiskesjö kan jag vidimera att det faktiskt är mycket högt i tak i Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp. Aldrig kommer ledningen och säger att nu skall vi göra så här, punkt slut. Det kan hända någon gång i något akut avgörande, men i stort ha vi omfattande diskussioner innan vi kommer fram till ett avgörande. Det finns en sak som jag inte får att gå ihop. Bertil Fiskesjö säger att regional-TV i t.ex. Skåne vid personval kanske skulle finna det mer intressant att tala med mig i en fråga som avser Moderaterna än att tala med en ledande partiföreträdare, som det är i dag. Men hur vet massmedierna, Bertil Fiskesjö, vem som har vunnit valet innan det kommit ut några valsedlar? Det kan man inte veta. Jag kan bedriva en kampanj, kan vara sponsrad eller ha egna pengar, men varför skulle de ta just mig innan valet? De lika väl som någon annan har ju en uppfattning om vem som blir mitt partis företrädare i min valkrets. Herr talman! Allra sist: Jag tycker fortfarande att det strider mot demokratin att om 92 % anser att en valsedel som ett parti har komponerat är korrekt, skall dessa slås ut av 8 %. Det rimmar i alla fall inte med min uppfattning om demokrati och rättvisa.

Herr talman! Om någon här tror att jag skall ge mig in i personvalsdebatten mellan Sten Andersson i Malmö och Bertil Fiskesjö, tror ni fel. Eftersom jag har yrkat bifall till utskottets hemställan vill jag inledningsvis säga att det i betänkandet, i Personvalskommitténs arbete och i den författningsdebatt som har förts mellan partierna finns ett brett och mycket väl analyserat material om fördelarna med att övergå till personval. Herr talman! Jag begärde ordet för att få göra tre korta kommentarer. Den första kommentaren är att det är mycket glädjande att vi, när vi har diskuterat dessa frågor i KU, har kunnat enas om att förlänga mandatperioden. Detta är önskvärt. Alldeles oberoende av vilken konstellation som vinner i höst måste en regering få längre tid att arbeta innan regeringen nästa gång möter väljarna i ett val. Det är utmärkt att valperioden har förlängts. Inslaget av personval är också utmärkt. Sedan tillåter jag mig den personliga kommentaren att detta paket hade blivit bättre och mer fullständigt om vi också hade kunnat gå ifrån detta med gemensam valdag. Men jag ger utskottets ordförande Thage G Peterson alldeles rätt i att beslut om författningsfrågor bara skall fattas om man har mycket breda majoriteter, och någon sådan föreligger inte i det här sammanhanget. Alltså kan vi tyvärr inte fatta ett beslut i den frågan. Herr talman! I anslutning till det långa resonemang som utskottet för om vallagen och vallagens bestämmelser tillåter jag mig att göra en kommentar om en fråga som Vallagskommittén har arbetat med och som jag personligen har ägnat stort intresse åt. I förlängningen av det utmärkta betänkande som utskottet nu lägger fram måste vi också fundera på hur vi skall ha det med valsystemet. Efter en liten analys som jag själv har gjort har jag kommit fram till att med ett fullt rimligt resultat i valet i höst kommer de stora partierna att få för många mandat och de småpartierna kommer att få för få mandat. Visserligen har jag räknat på ett ''fejkat'' valresultat, men det bygger på verkligheten. Skulle så bli fallet hamnar vi i en akut författningsdebatt. Låt oss ta tag i den redan innan. Jag har skrivit till statsrådet Laurén som är ansvarig för dessa frågor och till mina kolleger i konstitutionsutskottet för att uppmärksamma på problemet. Det är nu inte så alldeles lätt att lösa detta problem. Jag har hållit på mycket länge med politik. Jag var också inblandad redan när man i Tylösand 1967 diskuterade frågor av den här typen. Det parti som jag representerar, dåtidens högerparti, ansåg då att det var rimligt att göra en grundlagsöverenskommelse som bl.a. byggde på valsystemet. Inget parti kan skylla ifrån sig. Vi gjorde bedömningen att detta tillgodosåg de riksproportionella önskemål som vi alla hade. Valsystemet skulle vara rättvist. Sedan kunde man alltid diskutera spärrens nivå, men vi bestämde oss för 4 %. När man fattar sådana beslut, gör man det med utgångspunkt i verkligheten. Herr talman! Nu är det så, att verkligheten har ändrats. Då var det fråga om fyra etablerade partier som inte ens teoretiskt kunde tänkas komma i närheten av denna spärr och ett parti, vpk, som kunde tänkas ligga över eller under. Men detta skulle inte på något sätt drabba riksproportionaliteten. I dagens läge är det tre, fyra eller kanske t.o.m. fem partier som kan ligga strax över eller strax under 4-procentsgränsen. Om ett parti ligger strax under den gränsen är det ca 15-- 20 % av rösterna som inte har fått mandateffekt, men det är ju en del av systemet. Om ett parti ligger strax över 4-procentsgränsen är det ett faktum att partiet inte får så många mandat som det egentligen skulle ha.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
Herr talman! Det som Göran Åstrand hade att säga om valsystemet styrker min uppfattning att denna fråga borde ha funnits med i förra årets överläggningar om författningen. Det var väldigt synd att ingen mer än socialdemokraterna då ville diskutera valsystemet. Sedan vill jag gärna tillägga att det är ett bra initiativ som Göran Åstrand har tagit med sin lilla utredning.

Herr talman! ''Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen.'' Så står det i tandvårdslagens andra paragraf. Det är en passande inledning på dagens debatt om ett förändrat ersättningssystem för vuxentandvården. Det var nämligen en utveckling i rakt motsatt riktning som fick dåvarande socialministern Ingela Thalén att i 1991 års budgetproposition föreslå riksdagen att vi genom försöksverksamhet skulle skaffa oss kunskaper och underlag för en förändring av ersättningssystemet. ''De stora geografiska skillnaderna i vårdresurser och därmed även i utbetald försäkringsersättning per behandlad patient mellan olika delar av landet'' var en viktig utgångspunkt för förslaget till förändringsarbete. Dessutom underströks i förslaget att det nuvarande ersättningssystemet styr mot ökade utgifter inte bara för landsting utan även för patienter och försäkring. ''De olika försöksverksamheterna skall syfta till en jämnare resursfördelning inom riket och en bättre hushållning med resurserna'', sade sedan socialförsäkringsutskottet i sitt betänkande. Riksdagen ställde sig bakom dessa tankegångar och beslutade om en försöksverksamhet, men detta skedde under mycket starka protester, speciellt från ''Underlaget i propositionen är bristfälligt och skälen utgör inte tillräcklig grund för någon försöksverksamhet'', sade man i sin reservation. Utskottets nuvarande ordförande Gullan Lindblad sade i debatten att ''det är hur klart som helst att bockfoten sticker fram i det här förslaget, för man vill nu öka folktandvårdens möjligheter''. Detta kan ju i och för sig förklara det måttliga intresse som de borgerliga, och främst de moderata, ledamöterna visat för att verkligen bifalla sin egen proposition. Det kändes dock något märkligt att som oppositionsparti upptäcka att den kraftigaste oppositionen satt på andra sidan bordet. Jag kan också, så här inledningsvis, med stor tillfredsställelse konstatera att utskottet instämt i ett flertal av invändningarna mot den i vår mening alltför hastigt framlagda propositionen. I likhet med socialdemokraterna anser regeringspartierna att det hade varit bättre om vi hade avvaktat resultaten av försöksverksamheten. I likhet med socialdemokraterna ifrågasätter regeringspartierna om besparingarna verkligen kommer att uppgå till 600 miljoner kronor. I likhet med socialdemokraterna vill regeringspartierna kraftigt understryka nödvändigheten av en noggrann och kontinuerlig uppföljning och utvärdering av det nya systemets påverkan på tandhälsan. Det hade varit trevligt att se sjukvårdsministern här i dag. Då hade vi kanske kunnat få en förklaring till vilka avvägningar mellan de båda målen en förbättrad tandhälsa och besparingar genom högre effektivitet i tandvården som regeringen har gjort. I propositionen anges nämligen något motsägelsefullt att premietandvården genom sin konstruktion syftar till att effektivisera tandvården och vara sjukdomsförebyggande och att kostnaderna för försäkringen därmed kan minska. Samtidigt framhålls att ett ersättningssystem som inte är direkt prestationsrelaterat kan medföra risk för underbehandling och då sannolikt innebära en försämrad tandhälsa. Tanken ligger snubblande nära att det var svårt att bestämma om det var omsorgen om tandvårdslagens andra paragraf eller om det var önskan att tillgodose vårdgivarens intresse som styrde propositionens utseende. Herr talman! ''När arbetarrörelsen började bygga upp det sociala trygghetssystemet ville man inte bara ge de många människorna den grundläggande sociala trygghet som man själv av ofta bister erfarenhet visste var nödvändig för ett gott liv. Man ville också skapa möjligheter för människorna att själva påverka och kontrollera omfattningen och inriktningen av dessa tjänster. I stället för att vara beroende av andras önskan att tjäna pengar eller andras vilja att idka välgörenhet skulle människorna själva kunna styra de verksamheter som hade så stor betydelse för deras eget liv.'' Så sade Olof Palme i ett tal 1985. De orden fungerar än i dag bra som beskrivning till varför vi socialdemokrater skapade folktandvården och tandvårdsförsäkringen. 1962 behandlade folktandvården drygt en halv miljon vuxna patienter. Tandvårdsförsäkringen fanns då ännu inte. 1982 behandlade folktandvården 1,1 miljoner vuxenpatienter. Tandvårdsförsäkringen hade hjälpt svenska folket till så bra tänder att tandläkarna började få ont om jobb. I regeringspropositionen beskrivs den fortsatta tandhälsans utveckling, och en fortsatt förbättring konstateras. Kostnaderna har emellertid inte sjunkit i någon motsvarighet till detta. Med genomsnittliga tandvårdskostnader om närmare 1 300 kr per individ och år ligger Sverige på en hög internationell nivå. Invånarna i de tre storstadsområdena kostar nästan dubbelt så mycket som exempelvis en norrbottning. Det kan knappast vara så att tandborstningen och munhygienen är så mycket bättre i våra Norrlandslän än i storstäderna. Om så vore fallet vore ju den enklaste åtgärden att stänga ett flertal av Stockholms tandläkarmottagningar och på så sätt uppnå förbättrad tandhälsa också här. I regeringens tal om valfrihet ligger en övertro på att marknadskrafterna kan lösa alla problem och att konkurrens är det bästa sättet att minska kostnaderna. Utfallet inom tandvårdsförsäkringen visar i stället med all önskvärt tydlighet att så inte är fallet. Konkurrensen i Stockholm har i stället trissat upp kostnaderna. Den borgerliga regeringens privatiseringar är nämligen inte alltid vad de sägs vara. ''Privat'' är inte heller alltid riktigt privat. Skillnaden mellan en tandläkare anställd vid folktandvården och en privatpraktiserande dylik är närmast att tjänstetandläkaren är offentligt anställd. I övrigt har de båda sin huvudsakliga försörjning från offentliga medel. Det är viktigt att komma ihåg. Landstingen har ett ansvar för att en god tandvård erbjuds dem som är bosatta inom landstinget. Detta ansvar bör även fortsättningsvis innebära att det finns tillräckliga personalresurser för att en adekvat tandvård skall kunna bedrivas och att en överetablering av framför allt tandläkare med de risker som detta kan innebära undviks. Det finns stor anledning för riksdagen att understryka detta i samband med en fri etablering. Herr talman! Jag har i min inledning understrukit behovet av en god tandvård på lika villkor i enlighet med tandvårdslagen, samt kritiserat regeringen för att propositionen i stället har utformats för att tillgodose vårdgivarnas intressen. Denna skillnad i synen på tandvården mellan Socialdemokraterna och regeringspartierna leder till att vi har ett flertal reservationer fogade till betänkandet. I samtliga fall handlar det om att vi tar ställning för patienten. Vi socialdemokrater har ställt oss bakom de tankar som ligger till grund för premietandvårdssystemet. Regelbundna tandvårdsbesök för att genom framför allt regelbundna förebyggande insatser uppehålla tandhälsan är mycket viktigt. Dessutom är det en god idé att vi själva som försäkringstagare tar ansvar för våra tänder och lär oss att sköta dem på bästa sätt. Jag vill gärna understryka den viktiga uppgift och den goda insats som tandhygienisterna har gjort i detta folkbildningsarbete. Men när det kommer till frågan om avgifter eller premier, som det här är frågan om, talar regeringspartierna hellre om vårdgivarnas rörelsekostnader och konkurrens i tandläkartäta områden. Dessutom anser man att tandläkaren skall ha ensidig rätt att säga upp avtalet. Detta skulle annars kunna bli till ett men för den enskilde vårdgivaren. I reservation nr 2 tar vi ställning för att patienten inte skall komma i underläge gentemot tandläkaren. En alltför hög premie kan leda till att man avstår från att ansluta sig till systemet, och då äventyras tandhälsan. Vi anser att patientens premie bör kunna indelas i samma ålderskategorier som den ersättning som tandläkaren erhåller. Dessutom bör ett avtal som sluts mellan två parter löpa långsiktigt och inte kunna sägas upp ensidigt. En patient som vill gå in i premiesystemet skall först bedömas ha en god tandstatus enligt propositionen. För att få detta skall tandläkaren kunna behandla patienten enligt reviderad åtgärdstaxa, innan avtal sluts. Jag och den socialdemokratiska gruppen tycker att det finns några frågetecken kring detta. De ingrepp som tandläkaren skulle göra före ett avtal sluts skulle troligen vara av typen konserverande behandlingar och tanduttagningar. Just dessa vill de borgerliga partierna skall placeras i en kategori B som skulle få fri prissättning, trots att den borgerliga majoriteten i betänkandet konstaterar att detta kan innebära ''förhållandevis högre kostnader för den vårdsökande''. Där konkurrensen inte är så stor vill man inte fastställa en högsta tillåten patientavgift också i kategori B. I stället hänvisar man till den samordningsdelegation som skall bli regeringens något slags ''eftertankens kranka blekhet''. Vi socialdemokrater föredrar att tänka efter före, och det gör vi i reservation 3. Vi anser det väsentligt att samtliga vårdtagare kan garanteras vård till rimliga kostnader. När det gäller högkostnadsskyddet sade Moderaterna 1991 i sin reservation nr 13 till socialförsäkringsutskottets betänkande 11: ''En grundläggande princip för ett bra utformat försäkringsskydd är - - att det i första hand ger stöd vid stora och oförutsedda kostnader.'' Det är synd att Moderata samlingspartiet inte var konservativt också när det gäller denna princip. Då hade vi kunnat enas om att utskottet i år borde ha bifallit vår motion på denna punkt. I stället har vi fått tillföra en reservation 5. Vi kräver där att högkostnadsskyddet träder i kraft vid höga tandvårdskostnader oavsett hur tandvårdsbehovet uppstått. Det är återigen patientens behov och situation som står i centrum. Till slut några ord barntandvården. Regeringen säger i propositionen att man ser positivt på ökad frihet att välja vårdgivare inom barn och ungdomstandvården. Med anledning av en motion från Isa Halvarsson uttalar sig utskottet lika positivt i frågan. Vi socialdemokrater har reserverat oss mot detta och vill därmed markera att marknadskrafterna inte kan lösa allt. Vi har byggt upp ett system inom folktandvården som lett till att flertalet ungdomar går över i vuxentandvården helt kariesfria och i övriga fall med lindriga skador. Detta system får inte brytas sönder. Den fria konkurrensen är inte till gagn för vårt ansvar för en bra hälsa för våra barn och ungdomar. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna 2, 3, 5, 8 och

Herr talman! Innan jag inleder mitt anförande vill jag yrka bifall till min reservation 1 i moment 1. Om denna reservation, mot all förmodan och mot allt sunt förnuft, inte erhåller riksdagens bifall, vill jag framhålla att jag givetvis står bakom alla reservationer som avgetts av Ny demokrati, men för att spara tid åt kammaren yrkar jag emellertid nu endast bifall till reservationerna 4, 9, 10 och 12. När jag hörde Margareta Israelssons anförande förstod jag att jag kommer att få stöd för reservation 1 om avslag på betänkandet. Hon framförde i stort sett vad jag ämnar säga. Förslaget om premietandvården är ett system som är skräddarsytt för folktandvården. Försäkringspengar slussas igenom systemet mellan äldre och sjuka patienter och unga friska. Härigenom subventioneras den offentligt producerade tandvården ytterligare -- den som redan tidigare hade monopolställning och ytterst garanterades av landstingens beskattningsrätt. Den kontraktstandvård som föreslås minskar i själva verket valfriheten, eftersom grundtanken är att patienten skall avtala bort valfriheten. Den enskilde privattandläkaren tvingas bli försäkringsgivare, vilket kan väntas bädda för krångel och konflikter. Den nya tandvårdsförsäkringen innehåller två parallella system; dels en konventionell åtgärdstaxa och dels en nyare, kallad premietandvård. Detta sistnämnda system har inte tillkommit av omtanke om patienter, tandläkare, tandtekniker m.m., utan för att staten skall försöka spara 600 miljoner. Tandläkarna tvingas nu att dela upp patienterna i tre klasser efter tandvårdsstatus och riskbedömning. Tandläkaren och patienten kommer sedan efter en förhandlingsomgång -- där patienten bör rekommenderas att medföra advokat -- förhoppningsvis komma överens om en fast summa för tandläkarvård under hela året, till vilken staten tillskjuter ett mindre fast belopp. Summan kan vara stor och tandvårdsbehovet litet, eller tvärtom. Då det i förväg är nästan omöjligt att fastslå en exakt summa för kostnaderna, blir antingen tandläkaren eller patienten lurad, medan staten som vanligt kammar hem vinsten. Effekten blir att klass 1 -- patienterna med bra tandstatus -- blir mycket eftertraktade, eftersom tandläkaren kan få lättförtjänta pengar. Patienter i klass 3 -- där bl.a. många pensionärer med stort behandlingsbehov ingår -- blir rena förlustaffärer, och risken är uppenbar att de inte kommer att få den adekvata tandvård som de har rätt till. Nu försämrar regeringen åter för de sämst ställda i samhället. Dessutom påtvingas nu tandläkarna ett försäkringskasseansvar som är helt oacceptabelt. Detta gäller oavsett tandläkaren har varit den behandlande parten eller inte. Han måste nu ta ansvar för kollegers misstag. Herr talman! Jag vill understryka att det nu pågår en försöksverksamhet i Göteborgs och Bohus län och även Kristianstad län. Utvärderingen av denna försöksverksamhet vill regeringen inte vänta på. Varför? Utskottet vill inte heller vänta på denna utvärdering. Varför? Varför i all världen påbörjar man en försöksverksamhet om man inte utnyttjar den? Är det kanske detta förfarande som kallas ansvarsfull politik? Under remissbehandlingen har bl.a. Finansinspektionen utdömt förslaget, vilket regeringen med en anmärkningsvärd nonchalans negligerat i sin proposition, vilket automatiskt innebär att socialförsäkringsutskottet gör likadant. Några urklipp ur inspektionens remissvar: -- Det remitterade utredningsmaterialet rörande premietandvården, förutom att vara ofullständigt, är för vagt formulerat för att kunna ligga till grund för något ställningstagande vad avser tandvårdsförsäkringens framtida utformning. -- Den föreslagna premietandvården är att betrakta som en försäkring. Emellertid, som framgår av 1 kap. 1 § lagen om försäkringsrörelse, får försäkringsrörelse endast drivas av försäkringsaktiebolag och likställda. Enligt förslaget skall den premiebaserade tandvården vara en del av den allmänna försäkringen, varför verksamheten i förekommande fall inte kommer att falla under FRL. -- Oklarhet råder för övrigt om ansvarsfördelningen på flera områden. Några skyddsregler när det gäller tandläkarföretagets soliditet har inte uppställts, trots att syftet är att ersätta det nuvarande -- Det finns en svårighet i det motsatsförhållande som uppstår mellan patient och tandläkare. -- Det skall bli en effektivare tandvårdsförsäkring, sägs det. Finansinspektionen ställer sig frågan: För vem? Även Konkurrensverket avrättar regeringens proposition. Några synpunkter: -- Konkurrensverket vill betona, att innan ersättningssystem med premie och avgiftskonkurrens införs, bör åtgärder vidtagas för att åstadkomma konkurrens på lika villkor. Det saknas helt. -- Folktandvårdens olika verksamheter måste avskiljas redovisningsmässigt och organisatoriskt. Givetvis saknas också detta. -- Frågan om lika konkurrensvillkor i fråga om mervärdesskatt måste lösas. Det är naturligtvis inte löst. -- Marknaderna för barn och ungdomstandvård samt sjukhus och specialistvård bör öppnas för konkurrens. Givetvis är inte heller detta åtgärdat. I övrigt kan man i propositionen märka hur glada landstingen, Tjänsteläkarföreningen samt flera likartade instanser är i sina remissyttranden. Finansinspektionen och Konkurrensverket är liksom bortglömda. Kan det vara av en ren händelse? Utskottet anser det viktigt att konkurrensen inom tandvården ökar. Detta bör ske bl.a. genom att de nuvarande etableringsgränserna för de privatpraktiserande tandläkarna slopas. Folktandvårdens monopol vad gäller barn och ungdomstandvård måste även upphöra. Utskottet förutsätter att man med anledning härav inom regeringskansliet överväger förändringar inom tandvården och tandvårdsförsäkringen som omfattar etableringsgränserna och villkoren för barn och ungdomstandvården samt att regeringen så snart som möjligt lägger fram förslag om ändringar i detta system. Detta var för två och ett halvt år sedan. Ingenting har hänt! Den 24 april 1992 klubbades i kammaren betänkandet SoU15, där man tog upp ungefär samma punkter. Detta var för snart två år sedan. Ingenting har hänt! Den 15 december 1992 klubbades i kammaren betänkandet SoU9. Detta var för 15 månader sedan. Det innebar ungefär samma sak. Givetvis har ingenting hänt! Herr talman! I dag har endast fem landsting hörsammat uppmaningen, dvs. att låta landstingen utnyttja tandläkarna. Den nonchalans och brist på hörsamhet som regeringen upprepande gånger uppvisar i detta ärende avspeglas i den nya propositionen, som behandlas i detta betänkande. Konkurrensen avskaffas. Konkurrensen -- den lilla som finns kvar -- får nu inte ens ske på lika villkor. Planekonomitänkandet slår märkligt nog igenom, på grund av en slapp regering. Det är synnerligen anmärkningsvärt och beklämmande att notera hur bl.a. Moderaterna å ena sidan officiellt går ut i val efter val och propagerar för avskaffandet av landstingen. I riksdag och regering gör de bevisligen tvärs emot! Inte undra på att politiska partier grundlägger ett politikerförakt. Denna dubbelmoral från Moderaternas sida är inget nytt. I fredags beskyllde Sveriges statsminister Ny demokrati för att främja landstingsmonopolism. När nu regeringen vill driva igenom denna tandläkarreform -- som inte bara stärker landstingets makt, utan dessutom cementerar dess funktion, förbjuder etableringsfriheten för specialisttandläkare och förbjuder konkurrens på lika villkor -- ter sig statsministerns uttalande minst sagt som ett makabert skämt. Detta leder mig osökt in på konkurensfrågan mer i detalj. Konkurrensverket har uttalat, att innan man inför ett ersättningssystem med premie och avgiftskonkurrens bör åtgärder vidtas för att åstadkomma konkurrens på lika villkor. Regeringen gör tvärtemot! Enligt verkets uppfattning saknas det för närvarande en godtagbar garanti för att folktandvårdens vuxentandvård bedrivs utan inslag av skattemedel. Möjligheterna till korssubventionering mellan olika verksamhetsgrenar måste, enligt verkets uppfattning, vara eliminerade innan pris och avgiftskonkurrens införs mellan folktandvården och privattandläkarna. Åt detta har det inte gjorts någonting! Vidare framhåller verket att folktandvårdens olika verksamheter bör avskiljas redovisningsmässigt och även organisatoriskt för att garantera konkurrensneutrala villkor. En sådan redovisning kan uppnås genom inrättande av resultatenheter med egen kostnadsredovisning. Därvid bör s.k. särredovisning tillämpas för de olika grenarna, vilket ökar garantin för att folktandvården icke underprissätter sina tjänster med stöd av skattemedel. För detta blundar regeringen och utskottet. Vidare bör frågan om lika villkor i fråga om mervärdesskatt lösas. Enligt gällande regler får folktandvården göra avdrag för ingående mervärdesskatt, vilket inte privattandläkarna kan göra. Genom att en enhetlig tandvårdstaxa tillämpas får privattandvården en konkurrensnackdel i förhållande till folktandvården. Regering och utskott blundar fortfarande. Vidare har Finansinspektionen med avseende på att premietandvården är utformad som en försäkringsprodukt gjort vissa uttalanden som kan ha intresse ur konkurrenssynpunkt när det gäller den offentliga och den privata tandvården. Inspektionen framhåller att det är tandläkaren som skall bestämma premiens storlek, utifrån den riskindelning som tandläkaren gjort och i enlighet med de grunder för riskindelning som tandläkaren bestämt. I förslaget anges att patienten ges rätten att välja mellan premiesystem och åtgärdstaxa. Enligt förslaget skall det inte finnas något hinder av ekonomisk eller social natur för den som vill välja premiesystemet, samtidigt som tandläkaren enligt förslaget måste kunna kräva att patientens tänder är i gott skick innan denne ansluts till systemet. Enligt inspektionen måste detta påtagliga motsatsförhållande mellan patient och tandläkare i detta hänseende samt de uppenbara svårigheter som föreligger för en patient att bedöma tandläkarens diagnos och skäligheten av den därav följande riskspridningen och premiesättningen ytterligare utredas. Patienterna måste uppenbarligen fortsättningsvis vara juristutbildade för att kunna skriva avtal med sin tandläkare. Detta avtal kan dessutom ensidigt sägas upp! Regering och utskott är handlingsförlamade. Vidare förtjänas det att upprepas, att monopolet för folktandvården inom barn och ungdomstandvården måste upphöra och att landstingets dubbla roller -- dels som myndighetsutövare, och dels som rörelsedrivande -- måste särskiljas. Med detta som bakgrund anser jag att regeringen skulle ha föreslagit en lagstiftning inom den kommunala sektorn med tvingande regler om redovisning. Vidare skulle ha åstadkommits garantier för att vuxentandvården inom den offentliga vården ersätts enbart med patientavgifter och med tandvårdsförsäkringen. Endast på så sätt kan man åstadkomma konkurrensneutralitet mellan privat och offentlig tandvård. Allt detta försöker man nu köra över. Herr talman! Det särskilda yttrande som Moderaterna, Folkpartiet, Centern och kds har gjort bär löjets skimmer och den politiska dubbelmoralens anda. De har dessutom det dåliga omdömet att huvudsakligen använda sig av Ny demokratis reservationstext! Det är litet patetiskt att läsa. Dessa partier stöder Ny demokrati på punkt efter punkt i de mest väsentliga reservationerna, men har en så utpräglad politisk dubbelmoral att de inte törs eller får ge oss rätt i utskottet. Varför? Jo, därför att det kompromissavtal som de slutit med Socialdemokraterna då skulle falla -- och därmed hela propositionen. I politik är det nämligen så att propositionsförfattarna är ofelbara, och regeringens spegelbild -- utskotten -- måste i stort sett göra det som anges i propositionen. Propositionen skall igenom till varje pris. Hur det drabbar väljarna samt direkt berörda parter är sekundärt. Det är inte att undra på att ett stort politikerförakt spirar och gror. Herr talman! Mot bakgrund av denna mördande sakliga kritik begärde Ny demokrati att utskottet före behandling skulle låta Lagrådet granska propositionen avseende försäkringsfrågan. Vid voteringen visade det sig att det endast var Ny demokrati som stödde förslaget. Detta innebär att utskottet nu begär att riksdagen skall godkänna något som den inte känner till. I propositionen sägs det nämligen att regeringen återkommer med förslag om lagändringar och förslag till ny tandvårdstaxa under förutsättning att riksdagen godkänner riktlinjerna. Vad denna proposition kommer att innehålla har vi inte den ringaste aning om. Regeringen och utskottet begär att vi skall köpa grisen i säcken! Följande realistiska situation kommer att kunna uppstå mellan en tandläkare, låt oss kalla honom Börje. Förutsättningen för premietandvårdsavtalets giltighet är att Gullan skall följa Börjes tandvårdsinstruktioner. Det innebär tandborstning tre gånger per dag med ''Hölicktandkrämen'' användas. Efter varje måltid skall den speciella tandtråden ''Trogstavallen'' rensa mellan tänderna. Innan sänggåendet skall munnen sprejas med munvattnet ''Kluven tunga''. Börje har just öppnat en shop i anslutning till sin praktik och råkar händelsevis lagerhålla just dessa märken till verkligt fina priser. För enkelhetens skull inhandlar Gullan rubbet på plats. Det gör hon även därför att hon vill visa Börje att hon kommer att följa hans råd. När Gullan kommer tillbaka till Börje efter den i kontraktet avtalade tiden finner Börje tyvärr en bedrövlig tandstatus. Att ta hand om den inom premietandvårdens ramar är otänkbart, varför Börje ensidigt säger upp avtalet -- givetvis mot Gullans protester. Börje förordar i stället åtgärdstaxa. Om Gullan inte går med på det får det vara, och hon får söka sig en annan tandläkare. Börje har rätt att göra så här. I propositionen sägs ingenting om vilka regler som skall gälla för hur man säger upp ett avtal. Man kan säga upp ett avtal på vilka grunder som helst och hur godtyckligt som helst. Det finns ingenting som reglerar detta. Dessutom vet regeringen inte ens när man kan utfärda ett regelverk för dessa grunder. I sin desperation söker sig Gullan till tandläkaren Gustav. Därvid uppstår problemet hur de inbetalade premierna skall delas mellan Börje och Även om det skulle råka komma till ett sådant reglemente -- vilket det givetvis borde göra -- så vet man i dag inte alls när det kan ske. Gustav säger nu åt Gullan att han kan åta sig att laga tänderna mot åtgärdstaxa och att de därefter kan försöka komma överens om ett nytt avtal som endera parten godtyckligt kan säga upp när det passar. Tandteknikernas roll är numera att glädja sig åt smulorna som finns kvar efter det att tandläkaren tagit sitt. Detta i sin tur gör naturligtvis att de sparar på sina arbetsinsatser och söker alternativa material, vilka kanske inte är utprovade. Vad detta kan resultera i kan man bara spekulera om. Regering och utskott borde ha tänkt efter före! Dessutom aviseras särskilda stimulansbidrag för att främja utvecklingen inom tandvården, sett från försäkringssynpunkt. Vad innebär det? Måste man nu ge bidrag för att inbespara 600 miljoner? Blir bidraget kanske 700 miljoner? Herr talman! Jag protesterar mot att utskottet har mage att begära att riksdagen skall godkänna en så undermålig och kritiserad proposition samt att riksdagen accepterar att besluta om något man egentligen inte har kunskap om. Vi har ju inte den ringaste aning om vad den kompletterande propositionen behandlar! I detta sammanhang vill jag kommentera Margareta Israelssons inlägg och fråga hur hon ställer sig till utskottets skrivning. Det står i betänkandet att utskottet förutsätter att regeringen föranstaltar en lagrådsremiss inför kommande proposition. Det vore hemskt intressant att höra hur Margareta Israelsson ser på det. Vad gör Margareta Israelsson om propositionen icke blir föremål för en lagrådsremiss innan den kommer till utskottet?

Herr talman! Att göra invändningar mot utskottsmajoritetens förslag i detta betänkande är i långa stycken som att försöka sparka in öppna dörrar. Det görs många påpekanden om brister som måste beaktas och åtgärdas i detta betänkande. Eftersom föregående talare har givit rika och vältaliga exempel tänker jag inte upprepa det. Jag tror inte att någon hade gråtit om det hade funnits en majoritet för avslag. Det hade exempelvis kunnat bli majoritet runt ett förslag om att försöksverksamheten skall utvärderas och, om det hade behövts, kanske utvidgas. Det mest elementära -- att klart ange vad syftet med reformen är -- framgår inte i betänkandet. Det faktum att det finns en överetablering i storstäderna -- något som inte gäller vissa glesbygder -- och att utformningen av nuvarande tandvårdstaxa är kostnadsdrivande borde ha kunnat åtgärdas på annat sätt än med en modell som direkt slår mot de små en-tandläkar-företagen. Den modell som funnits för barn och ungdomstandvården har inneburit att Sveriges barn och ungdomar nu har en mycket bra tandstatus. Att den modellen också är den bästa för framtiden är däremot inte helt självklart. Jag vill inte gå så långt som att föreslå lagstiftning och tvång för landstingen att konkurrensutsätta barn och ungdomstandvården. Jag tycker att det räcker med att det finns möjlighet för landstingen att själva besluta om hur de vill utforma sin tandvård. När nu även tandhygienisterna självständigt kan ansluta sig till försäkringen kan man hoppas att landstingen uppmärksammar att barn och ungdom i första hand behöver förebyggande tandvård. Det är naturligtvis även samhällsekonomiskt intressant att man hamnar på rätt nivå, både när det gäller behandling och kostnader, i denna typ av tandvård. Jag tror att man skulle behöva fundera vidare över hur man kan skapa möjlighet till anbudskonkurrens från landstingens sida och nya ekonomiska omräkningstal från staten till landstingen. Jag går inte in på de stycken i betänkandet där vi är överens. Jag vill kort kommentera min tillfredsställelse över att frågan om amalgamsanering nu har fått en lösning. Den har debatterats i flera år. Också övriga utsatta grupper med behov av särskilda tandvårdsinsatser skall omfattas av ungefär samma bestämmelser och alltså gå över hälso och sjukvården. Detta har fått utskottet att uttala att man är orolig över att kostnader vältras över till hälso och sjukvården. Jag känner inte den oron, utan tycker att det är rätt väg att gå. Man bör naturligtvis se patienterna i ett helhetsperspektiv -- både när det gäller åtgärder i munnen och på andra delar av kroppen. Det måste man tänka på när man i framtiden förhandlar med sjukvårdshuvudmännen. Högkostnadsskyddet är en annan nöt att knäcka. Det bör enligt vårt sätt att se det utformas utifrån personens sociala situation och betalningsförmåga. Detta förordas varken av utskottsmajoriteten eller av socialdemokraterna i sin reservation. Utskottet påpekar också oroligt att vi i framtiden måste kunna behålla en god kvalitet. Vi står inför en avveckling av användningen av amalgam och inför införandet av andra material. Det som hittills har uttalats är att man inte vet tillräckligt mycket om de nya materialen, att det tar längre tid att behandla med de nya materialen och att risken för att man importerar oönskat tandvårdsmaterial är mycket överhängande. Herr talman! Det behövs mer forskning om de nya materialen, det behövs ett produktregister, där det klart framgår vad materialen innehåller, och det behövs ett biverkningsregister. För att man skall kunna värna om en god tandvård bör priset sättas efter prestation och kvalitet, och patienten skall klart se vad det är han betalar för. Det kommer inte att bli möjligt, om arbets och materialkostnader bakas ihop. Slutligen, herr talman, vill jag säga att med de förändringar som föreslås i det här betänkandet riskerar patienterna att betala för mer vård än de får. Så rationaliseringarna kommer inte patienterna till godo. Den tillsynsgrupp som skall tillsättas kommer inte att kunna ersätta försäkringskassor och andra vad gäller tillsyn över kvalitet och kostnader i framtiden. Vänsterpartiet har en meningsyttring i betänkandet, men vi yrkar bifall till reservation 1, innebärande avslag på propositionen.

Herr talman! Frågan ställdes också av Ny demokrati varför vi inte hade kunnat instämma i reservation 1, och med anledning av det Berith Eriksson frågade om skulle jag vilja säga att det finns skäl till att vi vill förespråka de tankar som ligger till grund för det premietandvårdssystem som nu föreslås. Vi har sett det som mycket positivt med de möjligheter för en god barn och ungdomstandvård som vi har kunnat bygga upp inom folktandvården, och genom ett premietandvårdssystem får nu barn och ungdomar med mycket god tandstatus en möjlighet att komma in i vuxentandvården, där de får fortsätta ett regelbundet tandvårdsarbete, kan man säga. Skälet till att regeringspartierna inte har varit så särskilt överens om att ens lägga fram propositionen är mycket tydligt. Jag tror att Gullan Lindblad hade väldigt rätt, när hon 1991 talade om en bockfot, kallad folktandvården. Jag är alldeles övertygad om att det är samma bockfot som sparkar i ögat på nydemokraterna och som får dem att yrka avslag på propositionen. Som svar till Vänsterpartiet vill jag säga att med de mycket tydliga och skarpa reservationer som vi har fogat till betänkandet vill vi ändå förorda att man tar vara på de goda erfarenheter som faktiskt har gjorts vid bl.a. Göteborgsförsöket och förändrar tandvården, utvecklar den i riktning mot ökat ansvar för vår tandhälsa hos oss själva som patienter. Dessutom utgår jag ifrån att möjligheterna finns att förändra i systemet vid situationen av en annan majoritet i den här kammaren.
Herr talman! Det var ett mycket märkligt svar. Premietandvården är enligt ert sätt att se någonting som ungdomar över 19 år skall gå över i. Det framgår varken av propositionen eller av betänkandet. Det sista Margareta Israelsson sade var att när Socialdemokraterna kommer till makten kan man förändra i systemet! Ni påpekar att det finns stora brister i det förslag som föreligger. Varför stöder Socialdemokraterna att man skall gå fram så snabbt med ett så ofullständigt system utan att ens invänta och utvärdera den försöksverksamhet som är på gång? Det här handlar inte om en försöksverksamhet, utan det handlar om ett permanent system. Tala om att sända felaktiga signaler, om man sänder ut signalen till hela tandvårdssektorn att nu är det detta som gäller och man samtidigt säger att när vi kommer till makten skall vi gå in och ändra i systemet -- mycket märkligt!
Herr talman! Nej, Berith Eriksson, jag tror inte att det är så märkligt. Så är det väl alltid i den politiska verkligheten att vi deklarerar var vi står och att vi naturligtvis har möjlighet att driva de linjer som vi har en majoritet för. När jag gav uttryck för att premietandvårdssystemet är något positivt, med utgångspunkt i de lärdomar vi har fått av barn och ungdomstandvården och de goda resultaten där, ville jag med det ha sagt att påbyggnaden av ett premietandvårdssystem på den goda barn och ungdomstandvård som vi har är något mycket positivt. Jag ser de facto möjligheterna för landsting och för oss här i riksdagen att fatta beslut kring tandvården som ger möjligheter att förbättra tandstatusen ytterligare. En springande punkt, som vi kanske inte har tagit upp i det här sammanhanget, när det gäller varför besluten skall fattas nu är ju de rent ekonomiska skälen. Vi kan inte fortsätta på det sätt som vi gör i dag och låta kostnaderna rusa i väg -- speciellt, vill jag säga, i storstadsområdena -- för en tandvård som under inga omständigheter kan vara av behov inriktad. Det är ju i stället så att vi måste se till -- genom i det här fallet ett premietandvårdssystem -- att bringa ner kostnaderna för tandvården, att vi tar ett ansvar för vår egen tandstatus och att vi utformar försäkringen och reglerna kring den så att vi ändå kan garantera en god tandhälsa.
Herr talman! Socialdemokraterna uttalar redan i sin motion missnöje med att man inte nu tagit något som helst grepp över det som har verklig betydelse för patienterna, det som skall komma senare i en proposition, och att man inte kunde se de sakerna tillsammans. De som verkligen behöver få sin tandstatus förbättrad kan inte tänkas bli hjälpta inom premiesystemet. Att det skulle finnas ekonomiska skäl för att genomföra förändringarna hör till det mest osäkra i betänkandet. Frågan är hur beräkningarna är gjorda och om det blir några ekonomiska vinster. Sedan har vi också frågan om vad som händer med den kommande propositionen, om den går på lagrådsremiss. Hur kommer Socialdemokraterna att ställa sig, om den inte gör det?

Herr talman! Det här betänkandet, Förändrat ersättningssystem för vuxentandvården, innebär en mycket omfattande omdaning av ersättningsprinciperna som kommer att ge sekundära effekter, bl.a. på tandvårdens arbetssätt och inriktning. Låt mig redan här slå fast att det beslut vi nu skall fatta innebär i många frågor huvudsakligen principer. En kommande proposition skall mera i detalj lösa bl.a. många mera tekniska frågor och förhoppningsvis även räta ut en del andra frågetecken. Utskottet har pekat på sådana. Viktigt är också att påminna om den samordningsdelegation som tillsätts och som har mycket viktiga och omfattande arbetsuppgifter inom det systemskifte som förestår. Det kommer till stor del att bero på delegationens kompetens och engagemang att reformen får ett lyckligt genomförande och kanske först på litet sikt landar rätt. Allt kan ju inte förutses. Det blir säkert övergångsproblem.

Ävenså borde övergångsregler ha skapats för äldre tandläkare, gärna enligt utredningens förslag. Den frågan har dock hänskjutits till utredningen om tandläkarutbildningens dimensionering. Jag hoppas att vi snart får besked därifrån. Förslaget innebär således två parallella ersättningssystem, premietandvård och åtgärdsbaserad taxa. Premietandvården innebär ett avtal om vård enligt fastställda villkor, ett ömsesidigt åtagande mellan vårdgivare och patient. En av fördelarna med premietandvården är att tandläkaren tvingas till dialog med patienten om vårdbehov och att patienten rimligen mera aktivt kommer att sköta sina tänder. Systemet ger också ökad trygghet för patienten. Inriktingen är bättre hälsoekonomi, och risken för övervård minskar. Innan inträdet i premietandvården kan vid behov nollställning av sjuka tänder göras, dvs. de kan repareras enligt åtgärdstaxan. Ett problem i dagens tandvårdsorganisation är att vi har för många tandläkare. Vidare varierar tandvårdstaxorna kraftigt, kanske i relationen 3:1 mellan vissa kommuner och storstäderna. Totalt minskar icke tandvårdskostnaderna, trots starkt förbättrad tandhälsa. En personlig reflexion är att det är litet märkligt att tänderna, som endast är en del av ett organ i människokroppen -- och det finns många organ -- har en egen vårdorganisation med tre yrkesgrupper, som i stort sett arbetar endast med tandvård. Det finns många förklaringar till detta -- den historiska bakgrunden, den speciella arbetstekniken m.m. I Dagens Nyheter i fredags kunde vi läsa om hur stora problem det innebär att munnen sannolikt är kroppens mest känsloladdade område. Sådant och mycket annat motiverar hög specialiseringsgrad. Samarbete mellan tandvården och den gemensamma vårdorganisationen för alla övriga organ, sjukvården, finns exempelvis inom forskningen och utbildningen. Men frågan är om det inte är dags att ytterligare närma tandvårdens och sjukvårdens organisationer till varandra. Nu när det är ekonomiskt kärva tider, och så lär det förbli också framöver, skulle det kanske bli lättare att få indicier på optimal organisationsvolym för tandvården. Det är ganska anmärkningsvärt att utbildningen av tandläkare inte skurits ned för flera år sedan, i synnerhet som det utbildats en stor kår av tandhygienister, som även tar över en del av tandläkarens och tandsköterskans tidigare uppgifter. Vi kan nu snart ha 3 000 övertaliga tandläkare inom en kår på 9 000. Ett organisatoriskt närmande skulle säkert vara av värde även för sjukvården. Tandvården kan exempelvis lära ut hur man framgångsrikt bedriver profylax, alltså arbetar sjukdomsförebyggande. För att återvända till betänkandet vill jag framhålla att utskottet i princip har accepterat riktlinjerna för reformen men att det har pekat på flera problem som måste lösas, exempelvis risken för underbehandling i premietandvården. Dessa upptäcks dock, till skillnad mot vad som vanligen är fallet vid överbehandling. Bl.a. därför är det mycket viktigt med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Ett annat problem är svårigheten att åstadkomma konkurrensneutralitet mellan landstingets tandvård och privat tandvård. Utskottet anser att det är möjligt att komma till rätta med olikheter i försäkringsreglerna beträffande betalningssystem samt beträffande förhandsprövning, vilket ju regeringen också avser att göra. Ett större problem ur konkurrenssynpunkt är skillnader vad beträffar finansiering och redovisning. Det gäller mervärdesskattefrågor men framför allt landstingets redovisning av vuxentandvårdens kostnader, vilken i dag är otillfredsställande. Det finns tecken som tyder på att vuxentandvården i varje fall i vissa landsting till en del är subventionerad med skattemedel. Särredovisning bör ske, och när landstinget gör särskilda insatser utifrån sitt vårdansvar skall detta redovisas på ett tydligt sätt. Att frågan bör få en lösning framgår även av propositionen, och utskottet förutsätter att regeringen snarast överväger vilka insatser som erfordras. I ett särskilt yttrande betonar de fyra regeringspartierna hur viktigt det är med konkurrensneutralitet, en grundläggande förutsättning för att det nya systemet skall få genomslag. Vi varnar för följderna om det icke blir konkurrens på lika villkor. Bl.a. kan effekten bli att den offentliga tandvården i ökad utsträckning finansieras med skattemedel genom att allt fler patienter söker sig dit på grund av lägre premier. Mot bakgrund av den kritik som riktats mot förslaget, framför allt från Finansinspektionen och, ännu mer, från Konkurrensverket, förutsätter utskottet att Lagrådet skall granska det kommande förslaget till bl.a. lagändringar. En annan fråga är kostnader i tandvårdsförsäkringen. I propositionen kalkyleras det med att besparingen kan bli 600 miljoner kronor. Utskottet betonar att det råder stor osäkerhet beträffande det ekonomiska utfallet men att utgifterna rimligen bör minska avsevärt. Utskottet förutsätter att regeringen i kommande proposition, där bl.a. åtgärdstaxans slutliga utformning finns med, närmare skall redogöra för de ekonomiska beräkningarna. Utskottet gör markeringar också i flera andra viktiga frågor. Socialdemokraterna accepterar i princip de riktlinjer som föreslås i propositionen men har fem reservationer. Flera av de förslag som socialdemokraterna för fram innebär ytterligare reglering, och det är inte överraskande. I den fördjupade beredningen och i samordningsdelegationen kommer man säkerligen att fundera över en del av dem. Jag vill speciellt kommentera socialdemokraternas begäran att tandläkaren inte skall kunna säga upp ett premievårdsavtal, utan att detta skall kunna göras endast av patienten. Jag anser att det vore olyckligt om man tog bort denna möjlighet för vårdgivaren. Hur vården fungerar avgörs i mötet mellan vårdgivare och patient. Det måste finnas ett samarbete. Även vårdgivare måste ibland få komma till korta. Kanske stämmer inte personkemin eller måhända har patienten för stora krav. Då blir vården inte den bästa. Även för patientens skull måste vårdgivaren således ha rätt att dra sig tillbaka och säga upp avtalet. Socialdemokraterna anser också att högkostnadsskyddet inte bör vara relaterat till diagnos och behandlingsbehov utan, som är fallet enligt de nuvarande reglerna, bör vara relaterat till kostnaden. Det sistnämnda kan ju vara i hög grad kostnadsdrivande. Utskottet har svårt att förstå socialdemokraternas tankegång att det nya förslaget skulle gynna de bättre ställda. Dessutom finns det särskilda vägar att gå vid extraordinära tandvårdsinsatser, som en garanti i bakgrunden. Det finns t.ex. möjlighet till förhöjd årlig ersättning inom premietandvården för patient med långvarigt och omfattande tandvårdsbehov, exempelvis på grund av läkemedelsintag. Jag vill också betona att det faktiskt finns samband mellan behandlingsbehov, diagnos och kostnad. Margareta Israelsson uttrycker stor skepticism mot vissa delar av propositionen, och en sådan framkommer också i reservationerna. Socialdemokraterna tillstyrker dock det förslag som har lagts fram. Margareta Israelsson tog bl.a. upp det förhållandet att konkurrensen mellan tandläkarna i Stockholm trissar upp kostnaden i nuvarande system. Det är just därför som regering och utskott antagit och som riksdagen förhoppningsvis kommer att anta ett nytt system, inom vilket konkurrens inom vissa ramar är en fördel. Även vi vill ha god tandvård på lika villkor, och det är just det som det nya ersättningssystemet bättre än i dag skall medverka till. Förslaget tillgodoser icke i första hand vårdgivarnas intressen, utan det är patienternas system. Jag tycker också att den debatt som har förts talar bestämt för detta. Berith Eriksson yrkade, av många skäl, att propositionen skall avslås. Vänsterpartiet anser bl.a. att kostnaden för tandvården i dag är rimlig men att den kanske inte kommer att minska i det nya systemet. Man finner om man tar hänsyn till vårdvolymen att kostnaden i nuvarande system har minskat. Berith Eriksson! Är det dock inte underligt att tandvårdskostnaden realt sett inte har minskat samtidigt som tandhälsan har blivit så kraftigt förbättrad under de senaste decennierna? En minskning av den skulle på sikt även kunna medföra möjligheter till en bättre regional fördelning. Jag noterar också med tillfredsställelse att Berith Eriksson bl.a. säger att amalgamfrågan har tagit ett steg framåt. Jag vill med tanke på den visade skepticismen betona vad detta kan innebära praktiskt. I samarbetsdelegationens direktiv ingår att helt enkelt ge kunskaper om nya arbetsmetoder och material, och det är mycket tillfredsställande. Ny demokrati yrkar avslag på propositionen och har i sina sju reservationer en mängd invändningar mot propositionen och betänkandet, invändningar som vi också har hört framföras här muntligt. En del av detta kommer att tas upp som en naturlig del i det fortsatta beredningsarbetet, annat av samordningsdelegationen. Ett exempel är specialisttandvårdens framtida situation och finansiering. En hel del har också kommenterats i utskottsbetänkandet. Vi delar uppfattningen om vikten av konkurrensneutralitet, och det har väl också framgått av det som jag har sagt. Lagrådet kan inte, Arne Jansson, granska förslagen i den proposition och i det utskott som vi nu har framför oss. Det föreligger ännu inte något lagförslag. Ett sådant kommer i nästa proposition, och vi har begärt att Lagrådet skall granska det. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringar.

Herr talman! I regeringsformen 8 kap. 18 § stadgas att man bör inhämta yttrande av Lagrådet innan riksdagen fattar beslut om vissa frågor. Bl.a. hänvisas till regeringsformen 8 kap. 2 §, där det heter att föreskrifter om enskildas personliga ställning samt om deras personliga och ekonomiska förhållanden inbördes meddelas genom lag. Jag anser att detta är direkt applicerbart på det betänkande som vi nu skall ta ställning till. I regeringsformens 8 kap. 3 § står det: ''Avser föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna, som gäller åliggande för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.'' Jag anser att detta är direkt applicerbart på det betänkande som vi nu skall ta ställning till. Jag fick inte svar på min fråga. Vi i utskottet skriver nämligen så här: ''Utskottet anser, inte minst mot bakgrund av den kritik som riktats mot förslaget, att det är viktigt att Lagrådet granskar det kommande förslaget. Utskottet förutsätter att regeringen föranstaltar om en sådan remiss.'' Jag frågar Pontus Wiklund igen: Om inte Lagrådet skulle få granska den kommande propositionen, vad kommer Pontus Wiklund att göra då?
Herr talman! Det står alltså, Arne Jansson, att Lagrådet skall granska förslaget innan riksdagen beslutar. Det är ju vad som kommer att ske vid nästa proposition. Först kommer alltså en proposition, som vi tar ställning till. Om det då anses vara lika viktigt att Lagrådet skall besluta kommer vi i utskottet att ta ställning till detta.
Herr talman! Av den debatt som jag har haft med sjukvårdsministern har jag lärt mig att regeringen inte i någon större utsträckning behöver ta hänsyn till det som står i ett betänkande. Det enda man behöver ta hänsyn till är hemställanpunkterna. Men det jag talar om står inte i någon hemställanpunkt utan i textförslaget. Därför är min fråga: Vad kommer Pontus Wiklund att göra om kommande proposition inte är granskad av Lagrådet innan den läggs fram? Det finns också en annan sak som jag inte har fått någon kommentar till. Jag sade att det var märkligt att de borgerliga partierna har knyckt vår reservationstext. Om man knycker vår text i reservationen -- varför kan man då inte ställa upp på våra reservationer? Detta är makabert, tycker jag. Ett exempel gäller konkurrensneutraliteten, som Pontus Wiklund talade om alldeles nyss. Vi har skrivit så här: ''Konkurrensverket har uttalat att innan man inför ett ersättningssystem med premie och avgiftskonkurrens bör åtgärder vidtas för att åstadkomma konkurrens på lika villkor.'' I det särskilda yttrandet som kommer från de borgerliga partierna står det: ''Konkurrensverket har i en skrivelse gett uttryck för detta och hävdar att innan man inför ett system med premie och avgiftskonkurrens bör dessa frågor lösas.'' Detta är anmärkningsvärt. Jag kan fortsätta länge att dra paralleller mellan särskilda yttranden och våra reservationer. Texten är densamma! Varför ställer man då inte upp? Varför myglar man i busken på det här sättet?
Herr talman! Lagrådet måste ha en lagtext för att kunna granska. Skulle det vara så att nästa proposition inte är granskad kommer vi att se till att den blir det. Jag tycker att talet om att knycka formuleringar är ganska märkligt när det gäller sådana här relativt alldagliga formuleringar, som ju också finns i Konkurrensverkets yttrande osv. Vem som har tagit vad av vem kan väl alltid diskuteras. I fråga om konkurrensneutraliteten har vi valt en realistisk väg, en smidig väg. Vi förväntar oss förslag från regeringen, vilket har utlovats. Lagrådet skall granska lagförslaget, Samordningsdelegationen skall följa upp det, se var vi hamnar och ingripa om det blir fel och inte fungerar. Det anmärkningsvärda både med Arne Janssons anförande och med hans diskussionsinlägg är att de visar att han och Ny demokrati tydligen är väldigt måna om att reglera och utreda ytterligare. Man vågar inte sjösätta förslaget med en aning ''trial and error''. Jag vill betona att vi varken kan eller skall reglera allting i förväg inom tjänstesektorn. Det är en mjuk sektor, och man måste pröva sig fram i många lägen. Vi minns med förskräckelse 70 och 80-talet med dess planstyrning. Jag tror inte att Ny demokrati vill tillbaka dit. Visst behövs det regler, ramregler, men det behövs också en smidig anpassning i förhållande till utvecklingen. Samordningsdelegationen skall hjälpa oss med detta i fråga om kompletterande regler för att exempelvis skapa optimal funktion och för att skydda svaga i situationer som man inte har kunnat förutse. Det är märkligt att Ny demokrati mer än någon annan pläderar för ytterligare utredningar och detaljregleringar.
Herr talman! Det är intressant att höra vilka som är mest för konkurrens. Jag undrar vad de borgerliga partierna egentligen är oroliga för. I det särskilda yttrande som har fogats till betänkandet talas om de risker som skulle ligga i att fler tandvårdssökande sökte sig till den offentliga vården. I dag står folktandvården för 30 av tandvården och den privata tandvården för 70 %. Om konkurrensen är snedvriden åt något håll är det väl knappast till folktandvårdens förmån? Landstingets ansvar för barn och ungdomstandvård och specialisttandvård har ju givit mycket bra resultat, så det finns väl inga skäl att känna någon större oro för just detta. Pontus Wiklund stod i talarstolen och varnade för att allt fler kan komma att behandlas av landstinget och att allt fler kan komma att finansieras av skattemedel. Då undrar jag vad det är för fel på de pengarna. Varför skulle de vara så smustiga? De duger om tandläkaren är etablerad och anknuten till försäkringen, och då är det ju precis samma pengar som betalas ut. Det rör sig väl om samma skattefinansiering, även om man kan diskutera om den är av olika grad? Man måste därför fråga sig om det är något fel på pengarna. Enligt Pontus Wiklund säger socialdemokraterna att högkostnadsskyddet gynnar de rika. Men det är inte så. Vår invändning mot utformingen av högkostnadsskyddet är att det inte följer de faktiska kostnader som man har. Som det står i betänkandet skall det särskilda högkostnadsskyddet inte omfatta tandvård till följd av olycksfall. Då skall i stället ersättningen ges enligt åtgärdstaxan. Men detta handlar ju knappast om utgifter som någon kan vara förberedd på. Vi menar att det finns risker med ett högkostnadsskydd som endast grundas på diagnos och behandlingsbehov. Det viktiga i den här frågan är att vi har kunnat komma överens om ett sätt att bättre använda våra pengar inom tandvårdsförsäkringen. Men det är beklagligt att regeringen väljer att bara släppa fram en bit i taget. Först kommer denna proposition, därefter följer en samordningsdelegation och så ytterligare en proposition.
Herr talman! I vårt parti -- och jag vågar säga i alla fyra regeringspartierna -- är vi naturligtvis positivt inställda till landstingets insatser inom tandvården. Jag har aldrig hört något annat. Vi ställer oss också positiva till att landstinget nu enligt detta förslag får ett utökat ansvar för särskilda grupper. Men sedan är frågan: Var skall gränserna dras i den situation som vi nu befinner oss i? Det finns en risk med att alltför många söker sig till landstingets tandvård, förutsatt att det inte råder konkurrensneutralitet. Det hoppas jag framgick av det jag sade. Förutsatt att konkurrensneutralitet råder har jag ingen uppfattning om vad som är bättre för det ena eller andra inom vuxentandvården. Men risken är alltså att vi får ett system utan konkurrensneutralitet och att en större del av tandvårdskostnaden därför kommer att betalas via landstingsskatten. Det är vad det handlar om. Konkurrensneutralitet är viktigt för att vi skall kunna hålla nere de totala kostnaderna.
Herr talman! Det är klart -- så kan man naturligtvis också uttrycka saken, Pontus Wiklund. Men hur förklarar vi då kostnadernas fördelning på de olika patienterna? Den genomsnittliga kostnaden per patient och år beräknar vi vara 1 800 kr, men det är inte jämnt fördelat över landet. Det är ju dubbelt så dyrt att vara patient i storstadsområdena jämfört med exempelvis Norrlandslänen. Vad beror då det på? Är det fler privattandläkare och mer konkurrens i Norrlandslänen som gör att det är så billigt och att så litet försäkringspengar krävs för att finansiera tandvårdsinsatserna där? Är det oerhört många landsting som konkurrerar i Stockholm, Göteborg och Malmö? Det vore mycket intressant att få information om det. Kanske kan man också få något ord från utskottets företrädare om varför ni inte vill att högkostnadsskyddet skall hjälpa dem som drabbas av stora kostnader för munnen och varför ni säger att högkostnadsskyddet endast skall bygga på diagnos. Det kan ju faktiskt uppkomma högst besvärliga situationer för enskilda människor som på detta sätt drabbas av mycket stora utgifter. Jag vill dessutom visa på den märkliga situationen att gruppen B inom en reviderad åtgärdstaxa inte skall ha en högre gräns för prissättningen. Detta kommer att drabba enskilda. Det hade varit roligt om en företrädare för ett parti som talar så mycket om att vi skall satsa på vården och göra den bättre för patienterna kunde säga något också om detta.
Herr talman! Jag hoppas att Margareta Israelsson har lika stor kunskap som jag om varför tandvården kostar olika mycket i olika län och kommuner -- även om vi inte kan förklara allt. Det råder väl t.ex. ingen tvekan om att ett skäl till detta är att invånarna i storstäderna ställer högre krav. Det viktiga för mig är inte att hindra dessa krav, utan det är att vi får en jämn fördelning av skattepengarna över landet. Om sedan någon själv vill lägga mer på speciellt krävande tandvård måste och bör vi acceptera det. Jag menar att det nya system som nu föreslås drar i rätt riktning. Vi kommer att få en bättre fördelning av resurserna och av de totala kostnaderna i landet. Systemet kommer att dra i den riktningen. Så till frågan om högkostnadsskyddet. Som vi ser det är det en god garanti att det blir en prövning av diagnos och behandlingsbehov. Jag förstår inte varför Margareta Israelsson förutsätter att det skulle bli orättvist. Det viktiga med den särskilda prövningen är att vi får rättvisa mellan olika patienters möjligheter att få sådan här behandling. Det talas om en övre gräns för avgifter. Jag anser att vi skall pröva konkurrens. Dessa avgifter skall finnas angivna hos t.ex. Försäkringskassan så att man kan ta ställning innan man går till tandläkaren. Med det läge som vi nu har inom tandvården med så många tandläkare och tandhygienister, tror vi att konkurrensen kommer att hålla nere avgifterna.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp två aspekter: Det tas i detta betänkande stora steg framåt när det gäller förutsättningar för konkurrens och näringsfrihet inom tandvården. Det gäller upphävandet av etableringskontrollen, införandet av fri prissättning av patientavgifterna inom premietandvården och delar av åtgärdstaxan, möjligheten till försäkringsanslutning även för tandhygienister samt valfriheten för både vårdgivare och patienter när det gäller ersättningsform. Men som många påpekat, bl.a. Konkurrensverket, råder det inte konkurrensneutralitet mellan offentliga och enskilda vårdgivare. Landstingen både planerar, utför och finansierar tandvård. Hittills har det gjorts alldeles för litet för att komma till rätta med de snedvridna konkurrensförhållandena inom tandvården. Erfarenheterna visar att nuvarande taxesystem inte är vårdneutralt. Risken finns att inte heller folktandvårdens premie inom det nya premietandvårdssystemet kommer att vara kostnadsbaserad. Konkurrensverket rekommenderar en översyn av lagstiftningen för att skapa tydlig åtskillnad mellan myndighetsutövning och rörelseverksamhet inom landstingen samt att man närmare skall titta på folktandvårdens finansiering. ''Folktandvårdens kostnader och intäkter'' kan man avläsa att folktandvårdshuvudmännens kostnadstäckning för distriktstandvårdens vuxentandvård år 1991 i genomsnitt var 67 %. Det påtalas också att den genomsnittliga kostnadstäckningen förbättrats med drygt 4 % sedan den förra undersökningen år 1985. Då är att märka att denna förbättring kom efter ändringarna i mervärdesskattesystemet, vilka innebar att folktandvården -- men inte de privata vårdgivarna -- fick avdragsrätt på ingående moms. Enligt tandvårdslagen skall landstinget erbjuda god tandvård åt dem som är bosatta inom landstingsområdet. Det lagfästa ansvaret innebär dock ingen skyldighet att driva verksamheten i egen regi. Av tandvårdslagens förarbeten framgår uttryckligen att landstingen vid planeringen av den egna verksamheten skall ta hänsyn till det utbud av tandvård som de privatpraktiserande tandläkarna svarar för. Ur konkurrenssynpunkt är det inte tillfredsställande att landstinget både är planeringsansvarigt för all tandvård och vårdgivare och som sådan ansvarigt för driften av folktandvården. Distinktionen mellan vård och planeringsansvar har intresse sett ur finansieringssynvinkel. Kostnaderna för tandvården finansieras på tre olika sätt: genom patientavgifter, ersättning från tandvårdsförsäkringen och landstingsskattemedel. Folktandvården får som sagt bidrag genom landstingsskattemedel motsvarande den del av landstingets bruttokostnader för folktandvården som inte täcks av taxeintäkter. Detta gäller alltså vuxentandvården. Detta landstingsbidrag benämns nettokostnader, men är alltså ett underskott. Om något liknande fanns hos privatpraktikern, som ju inte har denna beskattningsrätt, skulle det genast innebära konkurs. Landstinget har alltså tredubbla roller som finansiär, upphandlare och producent av tandvård. Detta ger naturligtvis oacceptabla konkurrensvillkor gentemot privat tandvård. Vidare finns det besvärande orättvisor för de privata vårdgivarna i villkoren när det gäller t.ex. Både regeringen och utskottet har uppmärksammat de här frågorna. Jag förutsätter att konkurrenssituationen förbättras och noga följs av den speciella Samordningsdelegationen, regeringen och Konkurrensverket. Landstinget har ett vårdansvar för barn och ungdomar, vilket innebär att landstinget är skyldigt att ombesörja en organiserad, kostnadsfri tandvård för barn och ungdomar. Vårdansvaret utesluter inte att den faktiska vården meddelas av privatpraktiserande tandläkare efter särskild överenskommelse. Detta förekommer också i begränsad utsträckning inom några landsting, som då garanterar rätten till kostnadsfri tandvård. Under senare år har flera landsting, i syfte att få fler patienter, bedrivit en aktiv marknadsföring där möjligheten till familjetandvård framhålls. Ett sådant argument för folktandvården blir direkt riktat mot den privata vårdsektorn, eftersom privattandläkarna som nämnts normalt inte har möjlighet att erbjuda motsvarande familjetandvård. Men det är också väldigt orättvist mot de föräldrar som går hos en privat tandläkare och vill ha sina barn hos den egna tandläkaren. För att en förändring av nuvarande förhållanden skall komma till stånd erfordras antingen beslut inom enskilda landsting där man påtar sig kostnaderna för vård hos privattandläkare eller ett riksdagsbeslut med innebörden att rätten till familjetandvård även inbegriper tandvård hos privata vårdgivare. fr.o.m. den 1 januari 1993 ändrades som sagt tandvårdslagen så att landstingen har rätt att anlita andra vårdgivare än folktandvården för att utföra barn och ungdomstandvård. Riksdagens socialutskott uttalade att man ''utgår från att landstingen följer intentionerna i propositionen om att barn och ungdomar skall få frihet att välja tandläkare.'' Trots detta finns det för närvarande fritt tandläkarval endast inom sju huvudmannaområden. I Göteborg är valet mycket starkt begränsat, eftersom endast 7 000 barn och ungdomar omfattas -- av ca 80 000 -- av en försöksverksamhet i områdets centrum. Frågan har aktualiserats -- utan att några ställningstaganden gjorts -- inom ytterligare åtta landsting. Antalet landsting där frågan över huvud taget inte tagits upp uppgår till tre. Mest anmärkningsvärt är dock hur frågan behandlats i de återstående sju landstingen. Samtliga dessa landsting har fattat politiska beslut om att antingen ej införa fritt tandläkarval eller att avvakta i frågan. Utvecklingen under 1993 när det gäller ökad valfrihet visar tyvärr att den hittillsvarande strategin från statsmakternas sida inte haft märkbar effekt. Det räcker uppenbarligen inte att statsmakterna skapar legala förutsättningar för fritt tandläkarval och ökad konkurrens mellan privata och offentliga vårdgivare inom tandvården om landstingen inte finner anledning att utnyttja dem. Det är mot denna bakgrund motiverat att det i tandvårdslagen införs en skyldighet för landstingen att erbjuda barn och ungdomar fritt tandläkarval. Inom denna grupp finns alltså t.o.m. myndiga personer som inte har rätt till ett fritt tandläkarval. Förutom att inte få gå på Systembolaget har en 18 åring i dag alltså inte samma rätt som sina föräldrar att fritt få välja tandläkare. Herr talman! Jag yrkar bifall till min motion Sf28

Herr talman! Isa Halvarsson tar upp den mycket viktiga frågan om avmonopoliseringen av tandvården för barn och ungdom. Det är kanske inte riktigt så mörkt som det verkade av det som Isa Halvarsson sade. Det är visserligen bara sex landsting, och kanske ett sjunde, som klart har beslutat om att införa tandvårdspeng eller liknande system där man kan välja privat vårdgivare. Men detta omfattar i dag 45 % av alla barn och ungdomar. Det är alltså huvudsakligen de största landstingen som har beslutat om detta. Det är allvarligt att sju landsting har sagt att de inte skall införa eller vill avvakta. Jag vill betona att utskottet har lagt mycket stor vikt vid detta. Utskottet skriver: ''Utskottet lägger synnerlig vikt vid att denna fråga får en lösning och att man inom regeringskansliet överväger de förändringar som kan anses nödvändiga för att monopoliseringen av barn och ungdomstandvården avskaffas.'' Jag är övertygad om att många kommer att bevaka att detta verkligen också sker.

Herr talman! Något förvånad läser man betänkandetexten här och jämför med det särskilda yttrande som de borgerliga partierna avlämnat och reservationer framlagda av Ny demokrati. Jag har tidigare i debatten citerat en sak och tänkte nu ta en annan sak som vi har i vår reservation 12. Där skriver vi: ''Enligt inspektionen måste detta påtagliga motsatsförhållande mellan patient och tandläkare i detta hänseende samt de uppenbara svårigheter som föreligger för en patient att bedöma tandläkarens diagnos och skäligheten av den därav följande riskspridningen och premiesättningen ytterligare utredas.'' I det särskilda yttrande som kommer från de borgerliga partierna står det: ''Enligt inspektionen påkallar det påtagliga motsatsförhållande som kan råda mellan tandläkare och patient i detta hänseende samt de uppenbara svårigheter som föreligger för en patient att bedöma tandläkarens diagnos och skäligheten av den därav följande riskindelningen och premiesättningen ytterligare utredning.'' Det är nästan identiska uttalanden, och ändå kan man inte stödja oss! En företrädare för borgarna sade nyss att de valt en smidig lösning genom det här särskilda yttrandet. Jag tycker att man borde kunna vara karl för sin hatt och ta ställning, ja eller nej. Det här är ingen smidig lösning, här surrar man bara ut. Ny demokrati försöker även i detta avseende att värna om de gamla och medellösa, de som ibland kallas fattigpensionärerna. Vi ber att det skall göras en utredning med syfte att minska tandvårdskostnaderna för dem som har det sämst ställt. I mitt första anförande gav jag exempel på hur det kan drabba fattigpensionärerna. I propositionen finns ingen som helst lösning på hur man skall hjälpa dem i det fall de drabbas. Helt klart är att de kommer i premieklass 3, och de kommer att drabbas, oavsett vad man säger. Man bör också tänka litet på akuttandvården. Propositionen talar klarspråk: Akuttandvården bör också ingå i premietandvården, såvida den inte gäller olycksfall. Akuttandvårdens kostnader bör täckas av den fasta ersättningen och premien. Om akuttandvården inte utförs av premietandläkaren eller på annat sätt i förväg medgives av denna bör rätten till akutsjukvård begränsas till en av försäkringen fastställd och prissatt behandlingsinsats av rimlig omfattning, vilken kostnad kan debiteras. Vidare bör det inte ske utan premietandläkarens medgivande.
Herr talman! Jag har noga läst reservation 12 från Ny demokrati och jämfört med det särskilda yttrandet. Jag finner det inte märkvärdigt att bägge gör referat från dels Konkurrensverket och dels Däremot tycker jag att det särskilda yttrandet är mycket bättre. Där står att man förutsätter att regeringen snarast löser dessa problem om de uppkommer. Ny demokrati landar däremot i något slags tillkännagivande om sin mening, där man säger att regeringen snarast bör överväga lagstiftning. Jag tycker alltså att det särskilda yttrandet av Gullan Lindblad m.fl. tillfredsställer mig betydligt bättre.
Herr talman! I och för sig kan jag inte begära annat från Isa Halvarsson, folkpartiet. Men vi vet ju alla här -- det är ingenting att sticka under stol med -- att särskilda yttranden eller vad som står i texten inte tas särskild hänsyn till av regeringen. Textmassan är en sak, hemställanspunkter och tillkännagivanden är vad regeringen har att bry sig om.
Herr talman! Då tycker jag att Ny demokrati i hemställanspunkten skulle ha uttryckt sig på ett annat sätt. Ni har ju i långa stycken bara refererat vad andra säger. Jag är alldeles övertygad om att Gullan Lindblad m.fl. har möjligheter att på ett bättre och smidigare sätt framföra dessa synpunkter, precis som Pontus Wiklund sade.
Herr talman! Jag repeterar att jag förstår att Isa Halvarsson är tvingad att tala som hon gör och stödja det särskilda yttrandet. Det är en förhandlingsuppgörelse med socialdemokraterna, där de totalt förhandlat sönder ärendet. Det vet ju alla -- det är en offentlig hemlighet. Man har förhandlat sönder propositionen till den milda grad. Man kan ensidigt säga upp avtal, det drabbar olika. Man delar in patienter i olika åtgärdsklasser. En är premieklass bra, har bra tänder, vilket man naturligtvis tjänar pengar på, vilket alla är intresserade av. Klass 3, som har dåliga tänder, kommer att drabbas på ett otillbörligt sätt. Det är fakta. Ni ställer inte upp för att tillkännage det, utan ni myglar in det litet försiktigt i ett särskilt yttrande. Det tycker jag inte är rättvist.
Herr talman! Jag känner mig inte alls tvingad att vara med på det särskilda yttrandet. Jag är med av tillfredsställelse. Jag tycker det säger precis det som vi vill säga. Vi har valt en realistisk och smidig väg, som jag sade. Vi är ju, Arne Jansson, till stora delar överens om vikten av konkurrensneutralitet, och vi har valt en väg som vi tror mera på. När det gäller behovsprövning väljer Arne Jansson ut just gruppen fattigpensionärer -- en beteckning som vi numera inte så ofta använder, men det finns onekligen pensionärer som har det sämre ställt än andra. Många har ekonomiska problem. För dem behövs någon form av behovsprövning. Detta gäller ju många saker som samhället står till tjänst med för medborgarna. Vissa har av ekonomiska skäl inte så lätt att utnyttja tjänsterna. Frågan är om man skall ha särlösningar för olika tjänster eller om man skall ha ett mera generellt system. Detta är en mycket viktig diskussion. Den förs nu i olika sammanhang och i olika utredningar. Men faktum är att vi på något sätt måste ha behovsprövning i vissa lägen. Vi kan inte ha generella system på en sådan nivå att inte någon får problem att utnyttja tjänsten. Det är viktigt att alla får den möjligheten, och den finns i det system vi nu har framför oss.
Herr talman! Jag är definitivt inte överens med För två och ett halvt år sedan tillskrev riksdagen regeringen om att regeringen skulle åtgärda det här. Ingenting hände. För två år sedan skrev riksdagen för andra gången. Man förväntade sig att regeringen omedelbart skulle göra någoting. Ingenting hände. Sista gången var för 15 månader sedan. Ingenting hände. Nu är vi åter inne i denna diskussion. Det händer ju ingenting. Varför gör man inget? Om ni är överens med oss om att det skall råda konkurrensneutralitet, varför stöder ni inte vår motion? Då skulle det kunna göras ett tillkännagivande. Då behöver det inte bli fråga om någon flummig textmassa där det inte finns något tillkännagivande -- och därför bryr sig inte någon om innehållet.
Herr talman! Alla torde känna till att det länge har funnits ett behov av att förändra de ekonomiska grunderna för tandvården. Därför är det ofta så att när någon större förändring skall vidtas väntar man med att ta upp enskilda detaljer eller huvudlinjer till diskussion. De bakas in i ett större sammanhang och i en större utredning. Det är det som är på gång. Jag tror att det är det i de allra flesta fall riktiga angreppssättet.